Fru talman! Per Petersson och jag befinner oss på de här olika ståndpunkterna när det gäller utformningen av det svenska försvaret, och jag hävdar fortfarande att det inte ger något förtroende att hålla på och bygga upp ett försvar av den struktur vi har i dag. Det inger inget förtroende i omvärlden. Vi vet mycket väl att vårt lands presumtiva angripare vet lika bra som vi själva vad vi har, vad vi förmår, vilka resurser vi har. De gör sina beräkningar. De är mycket väl medvetna om hur det svenska försvaret är uppbyggt, hur det svenska samhället fungerar och hur det skall störas på det mest effektiva sättet. Det är där den stora konflikten uppkommer. På 1950-talet hade vi förutsättningar att på ett helt annat sätt upprätthålla den här typen av försvar. Vi var gynnade och hade bättre förutsättningar — men de förutsättningarna har hela tiden ändrats, och de har ändrats drastiskt under de allra senaste åren av 1970-talet. Vi har alltså inte möjlighet att upprätthålla ett förtroendeingivande försvar om vi fortsätter på den linje som vi hittills har följt. Vi måste erkänna det och komma fram till någonting annat i stället. Vill man inte erkänna det utan bara talar om att vi måste ha fler miljoner till det militära försvaret, fler stridsvagnar, fler flygplan osv. — och inte tar hänsyn till att vi inte har uthålligheten, inte har underhållssäkerheten, inte har förutsättningar för att upprätthålla denna apparat — då inger vårt försvar inget förtroende, Per Petersson. Det är det som är kruxet, och det är ingenting som är märkvärdigt. Alla militärstrategiska forskare och bedömare kan klara ut precis vad vi har och inte har. Därför måste vi ändra strukturen på det svenska försvaret, och det ställningstagandet måste vi ta nu på 1980-talet. Vi har inte råd att fortsätta som hittills. Vi måste välja, och då blir det "antingen den högerlinje jag har beskrivit tidigare eller en ny, vänsterinriktad linje, som bygger mer på egna resurser inom landet och som återför tankarna till ett folkförsvar.
Fru talman! Det förefaller mig som om Per Petersson inte riktigt har satt sig in i vad det rör sig om i fråga om medelsöverföringen. Jag är säker på att statsanställda och de som sysslar med förvaltningsfrågor inser hur värdefull den här konstruktionen redan tidigare varit för försvaret och inser att det blir en ytterligare betydande favorisering om man följer den borgerliga linjen. Det borde vara alldeles uppenbart att frågan på sin tid var en del av försvarskommitténs förslag. Nu säger Per Petersson att annat tar över, att vi kan glömma detta med rätten att överföra medel, eftersom det finns andra saker som, enligt honom, kan sättas upp som mer betydande riktpunkter. Men det är ju ett helt fritt val som Per Petersson där gör — vilka delar av försvarsbeslutet skall vi egentligen respektera och vad kan man sätta sig över eller förändra. Där har vi alltså olika uppfattningar. Jag vet inte vad inom försvaret som har blivit eftersatt under de fem åren. Jag avslöjar väl inga hemligheter när jag säger att vi i försvarsutskottet till militärledningen har ställt frågan, vad som har blivit eftersatt, och bett den inkomma med en beskrivning av vad som fattas och också av vad som har tidigarelagts. Man har kanske inte fått tid att göra den beskrivningen -— vi har i varje fall inte fått dessa uppgifter. Jag har det bestämda intrycket att man i stort sett har kunnat följa 1977 års försvarsbeslut som det var tänkt. Det kan ha skett förskjutningar, någonting kan ha tagits fram tidigare och annat kan ha fått stå tillbaka. Men ännu har vi i alla fallinte fått besked om att det skulle föreligga några väsentliga avvikelser — det vill jag gärna ha sagt.
Fru talman! Först till Oswald Söderqvist. Jag är helt medveten om att ett förtroendeingivande totalförsvar måste innehålla ett militärt försvar av en viss styrka, så att det är krigsavhållande. Vi måste ha ett befolkningsskydd som är gott. Vi måste också ha en god försörjningsberedskap. Försvaret måste också vara så sammansatt att det stärker det svenska folkets försvarsvilja. Eric Holmqvist har bitit sig fast vid frågan om 2 eller 4 26. När vi träffar ett femårigt försvarsbeslut eftersträvar vi ju att få planeringssäkerhet, så att vi när vi fattar beslutet också vet vad vi faktiskt får för de pengar vi då räknar med. Vi har använt olika indexserier för att försöka säkra realvärdet under en femårsperiod. Eric Holmqvist vet lika väl som jag att man i den nu arbetande försvarskommittén, 1978 års försvarskommitté, är medveten om att nettoprisindex inte har varit ett tillfredsställande index. Det har under vissa perioder blivit för liten täckning, under andra perioder en tillfredsställande täckning. Därför håller man nu på och arbetar fram ett nytt indexsystem. Men vad som är ostridigt är att även med den ökade möjligheten att överföra pengar — att man behöver detta beror på inflationsutvecklingen — har man inte fullt ut kunnat fullfölja 1977 års försvarsveslut, alltså ge försvaret den styrka som man avsåg när man fattade beslutet 1977. Eric Holmqvist vet att spänningen i världen har ökat sedan 1977. Det har också redovisats av 1978 års försvarskommitté.

Fru talman! Jag skall koncentrera mig på en del av de informationsfrågor som berörs i försvarsutskottets betänkande. Många är beroende av en mer fördjupad information i säkerhetsoch försvarsfrågorna än man kan få i massmedias stora informationsflod. Ofta är dessa frågor komplicerade och svåra att ta ställning till. Sakförhållandena kan också många gånger vara mycket svåra att beskriva. Dessa frågor är vidare av sådan art att de bör slippa behandlas i sensationsartiklar, där man ofta stannar inför s.k. udda frågor. Vi har kunnat konstatera ett större intresse för säkerhetsoch försvarsfrågorna i samhället. Därför är det viktigt att vi kan möta detta intresse med en saklig och begriplig information. Inom försvarskommittén och försvarsutskottet har vi haft många diskussioner om hur vi skall få ut en bra och saklig upplysning i de här frågorna. En särskild expertgrupp har också framlagt förslag till försvarskommittén i informationsfrågan. Förslaget hade dessförinnan varit föremål för ett remissförfarande. Av remissvaren kan man utläsa att det finns ett stort intresse för en förbättrad information. Målsättningen har försvarskommittén beskrivit i sitt betänkandet 1980:2: ”Informationen bör syfta till att stimulera den allmänna säkerhetspolitiska debatten genom att bl.a. ställa sakligt underlag till förfogande. Strävan bör vara att få en sådan bredd på debatten att den inte endast engagerar ett redan välinformerat fåtal. I Informationen skall också tjäna till att belysa bakgrund och motiv för de mål och den inriktning som statsmakterna givit för säkerhetsoch försvarspolitiken. För den enskilde är det angeläget att få en god kunskap om varför hon eller han kan tas i anspråk för utbildning eller annan tjänstgöring enligt någon av pliktlagarna. Inte minst är det angeläget för den enskilde att inse vilka påfrestningar som kan drabba fredssamhället och medborgarna i händelse av kriser och krig och vad som görs för att möta dessa påfrestningar. Det är också ett allmänt intresse att få en god information om hur de allmänna medel används som satsas på försvarsoch säkerhetspolitiska åtgärder. ——— Detta mål bör kunna förverkligas genom en kombination av åtgärder: - Alla människor bör så långt möjligt nås med en grundläggande information. —- De tillfällen då säkerhetspolitiken är en viktig politisk fråga utnyttjas för att stimulera debatt och intresse. — Tövrigt skapas intresse genom att anknyta till aktuella händelser och ge olika åsikter möjligheter att komma till tals.

Man tar upp frågan om särskilda journaliststipendier för vidareutbildning på det säkerhetspolitiska området. Men man har också tagit upp folkrörelsernas roll när det gäller att föra en debatt om försvarsoch säkerhetsfrågorna. Av egna erfarenheter från folkrörelserna vet jag hur mycket t.ex. Folk och Försvar har kunnat hjälpa oss vid konferenser — man har givit ut skrifter som har varit ett stöd när det gällt att få i gång en bredare diskussion om försvarsfrågorna. Vi socialdemokrater har accepterat kommitténs tankegångar. Därför har vi föreslagit ett höjt anslag till Folk och Försvar. Vi anser det viktigt att få i gång en bredare debatt i säkerhetsoch försvarsfrågorna och att få ut en bra och lättförstådd information till människorna. Det finns ytterligare några skäl som motiverar ett höjt anslag till Folk och Försvar. Inför ett nytt försvarsbeslut, som skall träda i kraft efter 1982, är det viktigt. Nr 133 med en ökad information i säkerhetsoch försvarsfrågorna. Vi vet att den Torsdagen den allmänna penningbristen medför förändringar, både för dem som arbetar 7 maj 1981 inom försvaret och för dem som tillhör frivilligorganisationerna, och det har kommit fram nya tankegångar om hur vi på ett bättre sätt än tidigare skall kunna utnyttja samhällets civila resurser vid ett eventuellt krigseller krisförhållande. Vi är inom vårt parti väl medvetna om att alla de här områdena säkerligen får egna beskrivningar. Skälet till att vi är angelägna om att Folk och Försvar får ökade resurser är att vi därigenom får en bredare debatt. Vi får en möjlighet att nå ut till grupper av människor som annars kanske inte sysslar med de här frågorna — ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer, OSV.

Fru talman! Jag behöver inte mera motivera betydelsen av ökad information före ett nytt försvarsbeslut. Vi har i våra motioner understrukit att denna information bör ges nu och bör komma många till del. Jag vill också med några ord beröra frivilligorganisationerna inom försvaret. Vi är inte, som utskottets värderade ordförande tror, ute och valfiskar bland organisationernas medlemmar. Vi som tillhör försvarsutskottet eller försvarskommittén är ofta ute hos de här organisationerna för att informera, och vi ser då att de gör ett oerhört betydelsefullt arbete. Överbefälhavaren hade i sin promemoria begärt mera pengar till utbildning av den här kategorin, och därför tycker vi att det inte är obefogat att vi ställer upp för dessa organisationer. Kanske blir det i framtiden en nedskärning av regementen, vilket skulle kunna medföra att frivilligorganisationerna får en annan och sämre ställning. De kanske drabbas av att få mindre personligt stöd, och kanske får de inte heller lokaler till sitt förfogande i samma utsträckning som de är vana vid En; Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till de reservationer som socialdemokraterna har fogat till försvarsutskottets betänkande.
Fru talman! Jag är uppriktigt glad över Gudrun Sundströms välvilliga intresse för de frivilliga försvarsorganisationerna och för att hon vill att man skall ge Folk och Försvar behövliga resurser för dess angelägna informationsarbete. Därvidlag finns det ingen motsättning mellan Gudrun Sundström och mig i sakfrågan. Låt mig läsa in två korta stycken från försvarsutskottets betänkande nr 19: ”Liksom försvarsministern och motionärerna vill utskottet framhålla angelägenheten av information och debatt om säkerhetspolitiken och 65 totalförsvaret inför nästa försvarsbeslut. Det är också viktigt att sprida lättillgänglig information om beslutet sedan det är fattat. Utskottet kan för sin del godta att försvarskommitténs förslag om information och debatt underställs riksdagen i samband med övriga förslag från kommittén. Från regeringens sida finns uppenbarligen både vilja och handlingsberedskap att stödja organisationer och projekt som syftar till att sprida kunskap om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Medel finns tillgängliga under anslaget Vissa nämnder m.m., som är ett förslagsanslag”, dvs. ett anslag som kan överskridas.
Fru talman! Det är ett förslagsanslag, men det gäller ju för alla organisationer att man måste få ett bestämt besked när man organiserar upp sitt arbete och planerar för ett kommande år. Därför har vi ansett att de här beskeden skall komma omedelbart.
Fru talman! Jag hoppas att man inom organisationerna är så pass lyhörd att man kan ta del av utskottsbetänkanden och av de här styckena som jag har anfört.

Fru talman! Min situation är något egenartad, eftersom jag är politiskt ansvarig för den proposition som riksdagen nu behandlar men inte har möjlighet att försvara den från regeringsbänken. Jag avser att ge en allmän syn på försvarspolitiken, men innan jag går in på denna ber jag att något få kommentera vad min högt värderade företrädare som försvarsminister Eric Holmqvist har framfört i debatten. Låt mig börja med den formulering som har diskuterats angående säkerhetspolitiken, nämligen att vi skall uppfylla våra säkerhetspolitiska förpliktelser i Norden. Jag vill här deklarera att för mig är ingen formulering någon prestigefråga. I den mån en formulering skulle kunna ge intryck av tvetydighet är det beklagligt. Jag kan bara konstatera att uttrycket som sådant är tidigare använt.

Vid ett krig i Europa som Sverige inte är inblandat i föreligger skyldighet för Sverige att avvisa företag från de krigförandes sida som kränker det svenska territoriet. Jag tycker att det här är en alldeles utomordentlig formulering, och jag beklagar att den sedan kom bort i hanteringen. Jag vill betyga att jag inte ser någon som helst skillnad i uppfattning i den här frågan mellan vad den socialdemokratiska regeringen sade 1968 och vad jag sade i propositionen 1977. Det är uttryck för precis samma inställning men, som sagt, ingen prestige i det här! I och med att debatten har dragits upp vill jag betona att här Nr 133 inte föreligger någon som helst skillnad i uppfattningar när det gäller den viktiga frågan om den säkerhetspolitiska innebörden. Eric Holmqvist talar om ekonomiska ramar. Jag vill då påpeka att vi inför budgetåret 1980/81 kunde bedöma att bristen i försvarsbeslutet var ca 3 miljarder kr. gentemot vad som avsågs 1977. Vad som sedan har hänt är att en viss återhämtning skett på grund av den dämpade reallöneutvecklingen. Det gör att bristen i förhållande till försvarsbeslutet inte kommer att bli 3 miljarder utan mellan 1 och 2 miljarder kronor. Till övervägande del beror denna på att man inställt planerad repetitionsutbildning, som icke kan tas igen annat än på ganska lång sikt. Det har dock förelegat tillfälle att göra en återhämtning av säkerhetspolitisk betydelse, genom att vi har kunnat tillföra krigsorganisationen materiel. Jag vill nämna att det har varit möjligt att genom regeringens förslag på denna väg bereda sysselsättning inom svensk industri för mellan 5 000 och 10 000 årsarbetare. Ett bifall till den socialdemokratiska reservationen skulle alltså innebära minskad industrisysselsättning. Detta skall inte vara avgörande när man fattar försvarspolitiska och säkerhetspolitiska beslut, men jag vill ändå dra fram i ljuset den effekt som den linje som Eric Holmqvist här har förordat skulle få. Låt mig härefter, fru talman, gå in på mera principiella överväganden. Frågor av omedelbar och direkt betydelse för Sveriges säkerhetspolitik får oftast tyvärr mycket litet utrymme i den offentliga diskussionen. Det är en tradition vi inte bara borde beklaga utan också göra något åt. Men vi har också ett värdefullt arv att förvalta: den breda enighet som av tradition gällt den svenska neutralitetspolitiken — och med denna som utgångspunkt vår syn på utrikespolitiska och försvarspolitiska frågor. Om ett år skall riksdagen fatta nästa femåriga totalförsvarsbeslut. Det internationella klimatet är i dag väsentligt annorlunda än det var då det förra försvarsbeslutet fattades 1977. De då ännu rådande förhoppningarna om fortsatt avspänning har inte uppfyllts. I stället har den internationella utvecklingen kommit att karakteriseras av djupnande motsättningar. Det gäller både förhållandet mellan stormaktsblocken och regionala konflikter på olika håll. Till följd av denna utveckling är den tendens mot ökande rustningar vi kan bevittna. Samtidigt måste vi konstatera att många av de rustningskontrollförhandlingar som inleddes på 1970-talet tycks ha gått i stå. Bl. a. gäller detta SALT-samtalen mellan supermakterna om en begränsning av de strategiska vapnen, liksom även Wiensamtalen om styrkereduktion i Centraleuropa och förhandlingarna om ett fullständigt provstopp för kärnvapen. Även det andra uppföljningsmötet till den europeiska säkerhetskonferensen har präglats av de skärpta motsättningarna. Vi hoppas ändå att förutsättningar föreligger för att konferensen skall kunna leda till positiva resultat. Det finns också tecken som tyder på att amerikansk-sovjetiska samtal om begränsning av s.k. eurostrategiska vapen kan återupptas under 1981, vilket måste betecknas som en mycket positiv utveckling. 67 Försvarskommittén noterar i sitt i februari avgivna betänkande de risker som regionala konflikter medför för internationell fred och stabilitet. Kriget mellan Iran och Irak och den senaste tidens utveckling har härvidlag särskilt riktat uppmärksamheten kring Gulfen, med dess centrala roll för världens oljeförsörjning. Kommittén noterar också inomregionala utvecklingstendenser, t.ex. den i Polen. Händelserna där har framhävt betydande spänningar i Östeuropa, vilka kan komma att påverka den politiska situationen i Europa i dess helhet.

Mot bakgrund av denna bedömning framstår det som särskilt angeläget att vi fortsätter att föra en konsekvent och långsiktig säkerhetspolitik. Kortare perioder av minskad spänning bör inte tas till intäkt för att det skulle vara möjligt för oss att ge avkall på våra säkerhetspolitiska ambitioner. Lika litet bör vi under perioder av ökade motsättningar mellan supermakterna, som den vi nu genomgår, föranledas att vidta förhastade eller överdrivna åtgärder. Det nordiska områdets strategiska betydelse har av flera skäl ökat under senare år. De kärnvapenbärande ubåtarnas viktiga roll för att upprätthålla den strategiska balansen mellan USA och Sovjetunionen och Murmanskområdets vitala betydelse för den sovjetiska sidan är det främsta skälet. Men vi har också utvecklingen av ubåtsjaktvapnen som leder till intensifierad spaning mot ubåtar och utveckling av marina styrkor för att skydda dessa. Den nya, oceangående sovjetiska marinen har behov av att få tillträde till Atlanten, och NATO har behov av att skydda sina egna, vitala transatlantiska förbindelselinjer. Redan i inledningen av ett krig i Europa kan vi alltså befara en kamp om herraväldet över havsoch landområden i vår närhet. I samband därmed kan vi räkna med en omfattande flygoperativ verksamhet som kan leda till kränkning av svenskt luftrum. Om kriget trappas upp till kärnvapennivå kan omfattande kränkningar med kärnvapenbärande flygplan och kryssningsrobotar förekomma. Allt detta tyder på att inom vårt totalförsvar kommer luftförsvaret att få en växande betydelse för att hävda vårt territoriums integritet. Vi får inte låta flygdivisionernas antal sjunka ytterligare. Vi måste satsa på att upprätthålla deras kvalitet. Kommittén är enig i sin slutsats att så länge risken för ett krig i Europa inte kan uteslutas, måste vi vidmakthålla ett efter våra förhållanden starkt totalförsvar på den allmänna värnpliktens och övriga pliktlagars grund. Vi måste göra detta dels för att begränsa konsekvenserna av ett sådant krig för vår egen del, om det trots allt skulle komma, dels för att fortsatt kunna bidra till lugn och stabilitet i vår del av världen. Denna slutsats är kanske inte direkt överraskande. Jag vill dock hävda att den nu har en särskild tyngd eftersom kommittén mycket seriöst övervägtde Nr 133 kritiska synpunkter som framförts i anslutning till kommitténs första, Torsdagen den säkerhetspolitiska betänkande. Jag tänker då särskilt på den kritik som 7 maj 1981 ifrågasatt värdet av ett starkt konventionellt försvar i kärnvapnens tidevarv. I debatten har hävdats att skyddet mot ABC-stridsmedel kommit i skymun De senaste årens internationella utveckling, med pågående eller förestående kärnvapenmoderniseringar inom stormaktsallianserna, är en del av bakgrunden till diskussionerna. Verkningarna av kärnvapenkrig har kommit upp till ny debatt genom FN:s kärnvapenstudie, som ju genomförts nyligen på svenskt initiativ med omfattande svensk medverkan. Det är det allra viktigaste målet för vår säkerhetsoch försvarspolitik att hålla vårt land utanför en konflikt mellan stormaktsblocken, som ju skulle kunna utvecklas till en nukleär slagväxling. Hela vår alliansfria politik, stödd på ett efter våra förhållanden starkt konventionellt försvar, har ju detta mål. Det kan självfallet inte kategoriskt uteslutas att en storkonflikt skulle kunna inledas direkt med kärnvapeninsats. Men stormakternas doktriner och mycket omfattande konventionella rustningar — som ju drar huvuddelen av deras försvarskostnader — talar starkt för att en eventuell storkonflikt inleds med konventionella vapeninsatser. Det är i detta läge vårt konventionella försvar har sin roll att hålla oss utanför konflikten. Lyckas vi häri bedömer jag, liksom försvarskommittén, risken som ganska liten att Sverige skulle utsättas för direkt kärnvapenbekämpning i ett på ett senare stadium upptrappat krig. För i ett sådant läge står supermakternas överlevnad på spel inom loppet av timmar eller t.o.m. minuter. Att man då skulle komma på tanken att öppna en ny front mot Sverige förefaller närmast befängt. Ingen kan utfärda några absoluta garantier. Men även i dessa sammanhang måste vi försöka tänka rationellt. Motsatsen kan endast leda till ett: handlingsförlamning. Min slutsats är alltså, att ett starkt, fredsbevarande konventionellt försvar är vår väsentligaste åtgärd för att hålla oss utanför de ohyggliga verkningarna av ett kärnvapenkrig. Men ett sådant försvar utgör naturligtvis ingen absolut garanti mot kärnvapeninsatser mot vårt land. Även om vi står utanför konflikten, skulle vi i ett omfattande kärnvapenkrig kunna drabbas av radioaktivt nedfall. Ett väl förberett totalförsvar är vår andra försvarslinje mot kärnvapenkrigets verkningar. Civilförsvaret och det ekonomiska försvaret kommer i centrum i ett sådant läge. Jag håller med dem som anser att skyddet mot ABC har fått alltför liten uppmärksamhet under det senaste årtiondet. Det är nödvändigt att totalförsvaret har förmåga att indikera radioaktivt nedfall samt larma och leda befolkningen i sådana lägen. Och man måste kunna utnyttja alla de skyddsanordningar som finns i samhället, i form av skyddsrum, skyddade utrymmen, tunnelbanestationer, garage och källare. Tillsammans representerar dessa en mycket omfattande skyddsresurs. För att ta till vara dem 69 behövs ökad information till befolkningen och en effektiv ledning i krig. Myndigheten har i uppdrag att skyndsamt undersöka behovet av åtgärder och kostnaderna för dessa. Skulle direkta kärnvapeninsatser ske mot vårt land, måste självfallet alla våra resurser kunna sättas in i undsättningen av de drabbade. Vid sidan av civilförsvarets egna styrkor utgör i detta läge de militära förbanden med sina kvalificerade ledningsoch transportresurser den viktigaste tillgången. Jag skall senare mer utförligt återkomma till civilförsvarsfrågorna. Försvarskommitténs analys av de både teoretiskt och känslomässigt mycket svåra kärnvapenfrågorna utmynnar alltså i slutsatsen: ett vidmakthållande av ett efter våra förhållanden starkt totalförsvar främst inriktat för konventionellt krig är alltjämt ett av de viktigaste säkerhetspolitiska medlen att bidra till fortsatt stabilitet i fred och att skydda vårt oberoende i kris och krig. Även på det konventionella området sker en snabb utveckling som kräver en kontinuerlig anpassning av våra försvarsansträngningar. Denna anpassning är nödvändig av två skäl: dels på grund av den strategiska utveckling som innebär att det nordiska, eller snarare nordatlantiska, området kommit mer i fokus för stormakternas militära intresse, dels på grund av den militärtekniska utvecklingen. Den strategiska utvecklingen innebär ökade risker för att Sverige skulle kunna komma att beröras av krigshandlingar redan i ett europeiskt krigs inledande skede; den militärtekniska utvecklingen medför att de militära resurserna för snabba, överraskande operationer i vårt närområde genomgår en långsam men kontinuerlig förbättring. Jag kan exempelvis peka på den snabba utvecklingen av mekaniserade enheter, förbättringen av transportmedlen till sjöss och i luften samt utvecklingen då det gäller flygstridskrafterna. Därtill bör, enligt min mening, läggas den viktiga faktor som försvarskommittén pekat på, nämligen utsikten av motsägelsefulla och snabba variationer i det storpolitiska mönstret, vilket kan medföra att det blir svårare att dra korrekta slutsatser av utrikespolitiska skeenden. Att fatta beslut om exempelvis beredskapshöjningar i en situation som karakteriseras av ofta motstridiga signaler kan därmed bli än svårare i framtiden. Slutsatsen av detta är att totalförsvarets insatsberedskap och förmåga till snabb styrketillväxt måste förbättras. Skall försvaret kunna fylla sin fredsbevarande och krigsavhållande uppgift måste våra militära styrkor vara omedelbart stridsberedda och snabbt kunna förflyttas till hotade delar av landet. Motsvarande gäller de civila totalförsvarsgrenarna. Vi kan inte planera med någon nådatid, för då skapar vi blottor. Därtill kommer att vi i framtiden måste finna former som gör det lättare att genomföra begränsade beredskapshöjningar i svårtolkade s.k. skymningslägen. Även med relativt begränsade beredskapsåtgärder kan vi åstadkomma en hög krigsavhållande effekt, bl.a. därför att en fortsatt mobilisering blir så mycket lättare att genomföra om läget så skulle kräva. Det pågår ett omfattande planeringsarbete i denna fråga. Jag bedömer dock att arbetet skulle behöva konkretiseras snabbare. Jag vill i sammanhanget framhålla att den proposition som vi nu behandlar innehåller förslag på flera punkter som förbättrar vår insatsberedskap och uthållighet i olika tänkbara situationer. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att försvarskommittén är enig i sin analys av den säkerhetspolitiska och militärpolitiska utvecklingen och de grundkrav som därmed ställs på totalförsvaret. Detta gäller även om det finns vissa nyansskillnader i ansatserna beträffande inriktningen av försvarsutvecklingen. Anpassningen av försvaret i takt med de nya krav som ställs kommer givetvis att medföra kostnader — det är ofrånkomligt. Som bekant är den samhällsekonomiska och statsfinansiella situationen ansträngd. Trots att försvaret som enda del av den offentliga sektorn minskat sin verksamhet under 1970-talet måste denna återhållsamhet också prägla utvecklingen beträffande försvarsanslagen. I största möjliga omfattning gäller det därför att pressa kostnaderna för den fredstida driften för att frigöra resurser till utbildning och materielanskaffning, dvs. sådant som ger utslag i krigsorganisationens styrka. Ett problem härvidlag är att den hårda kostnadspress som försvaret varit utsatt för under 1970-talet har medfört att många av de enkla rationaliseringarna redan genomförts. De fortsatta rationaliseringarna kommer därför sannolikt att bli svårare, och ibland smärtsammare, än tidigare. Försvarets försprång i detta hänseende jämfört med övriga samhällssektorer, som nu måste börja spara, är därför en tvivelaktig tillgång; övriga samhällssektorer kan åtminstone inledningsvis så att säga skumma grädden av mjölken. Jag vill i sammanhanget nämna att andra sektorer, enligt min mening, har mycket att lära av försvarssektorn. Genom sitt planeringssystem förmår försvaret formulera långsiktiga mål och sedan planmässigt genomföra dem. Även om systemet ingalunda är perfekt, vill jag hävda att ingen annan offentlig samhällssektor har tillgång till instrument som på motsvarande sätt möjliggör intelligenta besparingar. Och med intelligenta besparingar menar jag att kostnaderna har kunnat hållas nere samtidigt som försvarseffekten drabbats av mer måttliga neddragningar. Vad jag här sagt om den nödvändiga utvecklingen inom försvaret och den ekonomiska krisen ger en antydan om de mycket svåra avvägningsproblem som försvarskommittén står inför i sitt fortsatta arbete. För det militära försvarets del gäller det bl.a. fredsorganisationen, flygplansfrågan och utformningen av priskompensationssystemet. Utan att vilja föregripa kommitténs överväganden och förslag skall jag något behandla dessa frågor samt också något behandla vissa totalförsvarsfrågor. En fråga som tilldrar sig särskild uppmärksamhet i dessa dagar gäller fredsorganisationen. Bakgrunden till det arbete som i dag bedrivs av myndigheterna och försvarskommittén är den rådande obalansen mellan fredsoch krigsorganisation. Fredsorganisationen är för stor i förhållande till det antal krigsförband vi ställer upp. Jag vill isammanhanget beklaga att flera av de beslut om neddragningar och sammanläggningar som förbereddes redan i början på 1970-talet inte verkställdes. Hade så skett, hade försvarets ekonomiska problem och behovet av omfattande strukturförändringar varit mindre. Omfattningen av de nödvändiga förändringarna framgår bl.a. av ÖB:s i tisdags framlagda plan för fredsorganisationen. 6 000 fast anställda förutsätts försvinna inom 10 år, samtidigt som ett stort antal myndigheter läggs ned eller slås samman. Som det samhällsekonomiska läget är i dag är dessa förändringar helt nödvändiga redan på grund av det tidigare överskottet av utbildningsplatser. Därtill kommer att krigsorganisationen reduceras under 1980-talet och att antalet värnpliktiga män som uppnår värnpliktsålder minskar kraftigt fram till mitten av 1990-talet. Även oberoende av ekonomiska krav bör fredsorganisationen alltså minska. I sammanhanget vill både försvarskommittén och regeringen förorda ett ännu starkare minskningstryck på de centrala myndigheterna än vad som kom till uttryck i överbefälhavarens perspektivplan. Trycket är så hårt att det måste sägas ligga på gränsen till vad som är möjligt med tanke på statens ansvar som arbetsgivare. I sammanhanget bör framhållas att just inom den centrala administrationen är stora rationaliseringar redan beslutade och på väg att genomföras. Därmed är också sagt att bantningar centralt inte kan bytas ut mot bevarandet av fredsförband. Vi måste eftersträva en effektiv och balanserad organisation över hela linjen. Det kan också vara värt att framhålla i denna debatt att centrala myndigheter på inget sätt skall förväxlas med myndigheter i Stockholm. Tvärtom har dessa myndigheter tusentals anställda på andra platser i Sverige. Flygplansfrågan har en särskild dimension i försvarsdebatten, bl.a. därför att varje beslut får mycket långsiktiga verkningar, men också därför att den har stor betydelse i andra avseenden än de direkt försvarspolitiska. Det står helt klart att vi måste skaffa en ny generation stridsflygplan för att ersätta de Viggenplan som börjar falla för åldersstrecket i början på 1990-talet. Försvarskommittén har, som jag tidigare nämnt, särskilt riktat uppmärksamheten på luftförsvaret i framtiden. I ljuset av den militärtekniska utvecklingen och läget i det nordiska området är denna aspekt särskilt viktig bl.a. för att skapa respekt för Sveriges vilja och förmåga att hålla fast vid vår deklarerade neutralitetspolitik. Detta innebär att det goda luftförsvar vi har i dag måste bibehållas. Ett JAS-system skulle därtill bli ett mer flexibelt användbart system än dagens specialiserade flygplan. Detta är av stort värde exempelvis i en neutralitetssituation, då vi skulle kunna kraftsamla till jaktfunktionen. Jag håller fast vid den ståndpunkt jag många gånger tidigare uttalat, att det är de säkerhetspolitiska och militära skälen som måste få bli avgörande då vi väljer mellan ett svenskt och ett utländskt JAS-system i framtiden. Om knappt en månad skall den svenska flygindustrin, som gått ihop i Industrigruppen JAS, lämna sin offert på ett i huvudsak svenskutvecklat system. Det är min förhoppning att detta alternativ skall visa sig vara tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftigt i jämförelse med utländska medtävlares. Min förhoppning dikteras inte minst av nya utredningsresultat som kommit fram. Valsituationen mellan å ena sidan ett svenskt och å andra sidan ett utländskt alternativ har visat sig bli mer tillspetsad än vad många bedömare hittills trott. Det förefaller nämligen som om mellanformer i anskaffningshänseende knappast är genomförbara av främst ekonomiska skäl. Kvalificerad licenstillverkning ställer sig exempelvis mycket dyrbarare än något annat alternativ. Valsituationen kan alltså enkelt beskrivas så: Det första alternativet är att vi väljer ett utländskt system. Det skulle innebära att svensk flygindustri praktiskt taget försvinner på kort tid och att drygt 6 000 arbetstillfällen går förlorade enbart på den militära sidan, vartill kommer att ett stort antal arbetstillfällen försvinner också på den civila sidan. Den påbörjade svenska civila utvecklingen och produktionen bedöms nämligen också upphöra i händelse av uteblivna militära beställningar. Det andra alternativet är att svensk flygindustri får en militär beställning. Detta skulle på sikt visserligen ge färre arbetstillfällen inom den militära sektorn än man har i dag. Men genom att de påbörjade civila satsningarna skulle kunna fullföljas och vidareutvecklas kunde den totala sysselsättningsnivån hållas uppe. Härtill kommer naturligtvis de industriella fördelarna i form av tekniskt kunnande och annat samt de säkerhetspolitiska aspekterna. Flygplansfrågan har i några fall diskuterats i egendomliga termer. Utgångspunkten måste självfallet vara de krav som ställs på försvaret. Då och då ställs dock framtida flygplansanskaffning i motsats till andra ting, exempelvis värnpliktens utformning. Jag har tidigare i kammaren påvisat det felaktiga i sådana synsätt. Genom att välja utländska flygplansalternativ och därmed skjuta kostnaderna på framtiden skapar mani teorin måhända en politiskt lättvindig väg att slippa ta ställning till svåra frågor. Sakligt vore dock en sådan väg helt förödande. Som försvarskommittén visat kommer vi även på 1990-talet och därefter att behöva stridsflygplan. Väljer vi i höst att anskaffa utländska plan uppstår med automatik stora betalningspucklar på 1990-talet, då vi inom loppet av ett fåtal år skall betala för ett stort antal flygplan — på en gång för både utvecklingskostnaderna och kostnaderna för produktionen. Väljer vi den vägen, måste vi se till att övriga försvarsgrenar under 1980-talet kommer i så gott skick att de på 1990-talet kan starkt reducera sin materielanskaffning. Slutsatsen av detta är således att om vi väljer ett utländskt alternativ så skärps kraven på en tidig, och i vissa fall för tidig, strukturomvandling inom armén och marinen under 1980-talet samtidigt som deras materielanskaffning forceras. Samtidigt uppstår naturligtvis stora problem inom de försvarsindustrier som således måste bygga upp sin kapacitet på 1980-talet när beställningarna på 1990-talet dras ned mycket drastiskt. Detta kortfattade resonemang kan på sitt sätt sägas illustrera nödvändigheten av ett långsiktigt tänkande inom försvarspolitiken. Långsiktigheten i försvarsplaneringen är väsentlig för försvarets effektivitet och därmed också för stabiliteten i vår förda säkerhetsoch försvarspolitik. Systemet med fleråriga planeringsramar och en metod för prisreglering är en förutsättning för detta. Jag konstaterar med tillfredsställelse att försvarskommittén i enighet slår vakt om att vi även fortsättningsvis skall tillämpa ett sådant förfarande. I tider av kraftig inflation har det nu tillämpade NPI-systemet lett till alltför stora osäkerheter både när det gäller vilka totala resurser som disponeras under en beslutsperiod och när det gäller den årliga variationen av disponibla medel. Kommitténs eniga förslag om att göra om kompensationssystemet hälsar jag därför med tillfredsställelse. Jag hoppas att regering och riksdag i det kommande försvarsbeslutet skall kunna ta ställning till ett kompensationssystem som bättre svarar mot den verkliga prisoch löneutvecklingen inom försvaret. Vi står inför en period där vi redan i planeringen måste förutsätta hårda ingrepp av rationaliseringskaraktär. Jag syftar då i första hand på de hårda ingrepp i fredsorganisationen och i fråga om fortsatta personalminskningar som försvarskommittén föreslår i sitt betänkande. Det är då desto mer angeläget att vi får ett kompensationssystem som beaktar redan intecknade rationaliseringsvinster. Jag övergår så till att beröra några frågor rörande totalförsvarets civila delar. 1978 års försvarskommitté har i sitt senaste betänkande redovisat en grundsyn rörande samhället i kris och krig. Kommittén trycker särskilt hårt på att det är samhället som helhet, omställt till kriseller krigsförhållanden, som är vårt totalförsvar. I sammanhanget vill jag också uttrycka min förundran över vissa inslag i den aktuella debatten. Det framförs ibland uppfattningar vars innebörd är att de civila delarna av samhället skulle kunna hållas fullständigt åtskilda från krigshandlingar. I själva verket är begreppet totalförsvar ett uttryck för nutida krigs totala karaktär. En utgångspunkt måste vara att vi tar till vara det fredstida samhällets resurser i så hög grad som möjligt. Detta blir möjligt, om vi beaktar krigsoch krisfrågor redan i fredstid och om vi förbereder oss väl att leda verksamheten på alla nivåer. Principen att en verksamhet i fred skall pågå i kris och krig så långt möjligt direkt och oförändrat ger också förutsättningar för oss att även när det gäller de civila grenarna av totalförsvaret möta överraskande inledda angrepp. 1978 års försvarskommitté har på ett par områden lämnat nya förslag till inriktning av de civila totalförsvarsgrenarnas verksamhet. När det gäller det ekonomiska försvaret innebär förslagen att vi fortsättningsvis bör prioritera åtgärder som ger oss möjligheter att under lång tid klara en nivå i vår levnadsstandard som kan betecknas som ”överlev nadsnivå”. Sådana varor och tjänster som fordras för individens och samhällets överlevnad och för understöd av försvarsmakten föreslås bli prioriterade. En inriktning som syftar till att förbereda varierande omställningar av vårt näringsliv kan jämfört med tidigare planering på olika områden leda till en annorlunda syn på lagring av skilda förnödenheter. Detta relativt nya betraktelsesätt måste nu ligga till grund för myndigheternas planering, så att regering och riksdag i det kommande försvarsbeslutet kan ta ställning mot bakgrund av ett konkretiserat underlag. För civilförsvarsverksamheten har 1978 års försvarskommitté varit särskilt angelägen att peka på det förhållandet att begreppet civilförsvar skall beteckna en verksamhet och inte en organisation. I fred byggda skyddsrum är av grundläggande betydelse för befolkningens skydd i krig. Men skydd kan dessutom åstadkommas genom att man utnyttjar vissa förberedda skyddade utrymmen eller genom att man söker endast tillfälligt skydd. Effekten av fientliga stridshandlingar kan därutöver minskas genom lokala omflyttningar till mindre utsatta områden eller genom att i vissa situationer särskilt hotade områden utryms. I fråga om avvägningen mellan olika slag av åtgärder vill jag framhålla att de inte ersätter varandra utan närmast bör komplettera varandra i olika situationer, exempelvis så att begränsad omflyttning får väga upp brister i tillgången på skyddsrum och andra skydd. Handlingsfrihet och förmåga att besluta helt efter den rådande situationen är därför viktiga inslag. Ledningsorganisationen på olika nivåer för civilförsvarsverksamheten måste också ha förmåga att leda utrymningar av olika omfattning samt ha beredskap för att ta hand om spontana befolkningsomflyttningar som kan uppstå t.ex. i anslutning till omfattande markstrider. Den inriktning av civilförsvarsverksamheten som försvarskommittén angivit, med en stark betoning av ledningsorganisationens förmåga att handla med anledning av det aktuella, eller förutsedda, läget och att utnyttja de samlade resurserna för befolkningens skydd, innebär att ett visst skydd kan uppnås även mot sådana hot som anses mindre sannolika. Detta kan gälla de fall där civilbefolkningen utsätts för direkt bekämpning. Detta kräver dock att det finns en beredskap hos ledningsorganisationen att hantera även dessa svåra fall. Ett kärnvapenanfall utan några begränsningar har vi lika litet som någon annan knappast resurser att skydda oss mot. Försvarskommittén har föreslagit åtgärder som bör kunna leda till en förbättring av civilförsvarets personalsituation. Jag ser de åtgärderna som angelägna, inte minst därför att utbildningsbehoven i fred därigenom kan begränsas. Kommittén bedömer att riskerna för att kemiska stridsmedel kan komma till användning är större än tidigare. Man föreslår att målsättningen för skyddsanskaffning bör förändras därhän att skyddsmasker anskaffas i fred för hela befolkningen. Detta mål bör enligt kommitténs mening kunna nås inom en tioårsperiod. Vad kommittén föreslagit rörande skyddsmaskanskaffningen står helt i överensstämmelse med vad regeringen beslutade i december 1980 rörande ökade ekonomiska resurser för ändamålet. Budgetpropositionen ger på denna punkt uttryck för samma sak. Jag noterar att flera av försvarskommitténs förslag beträffande civilförsvarets framtid syftar till att ge civilförsvaret en fastare lokal förankring. Jag tänker bl.a. på förslagen att knyta samman fredsoch krigsräddningstjänsten fastare och tankarna på en s.k. hemskyddsorganisation, liknande vad som fanns under andra världskriget. Jag är övertygad om det berättigade i de tankegångarna. Det svenska civilförsvaret är — trots den med internationella mått mycket långtgående satsningen på främst utbyggnad av skyddsrum och ledningsresurser — en nära nog okänd, eller misskänd, resurs hos stora medborgargrupper i vårt land. Jag håller med försvarskommittén om att viss kritik kan vara berättigad, exempelvis beträffande tillgången på skyddsmasker bl.a. för barn. Men den helt avgörande bristen är enligt min uppfattning att ett så litet antal av medborgarna lokalt i sina kommuner kommer i kontakt med civilförsvaret. Enligt min mening krävs alltså förändringar i syfte att stärka civilförsvarets lokala förankring väsentligt. Det bör enligt min uppfattning prövas om de lokala instanserna kan få en viktigare roll, inte bara då det gäller rekrytering och övningar för krigsorganisationen. Jag anser också att en generösare attityd i framtiden bör intas till den utbildning i självskydd m.m. som de lokala civilförsvarsförbunden m.fl. tillhandahåller. Det är en rimlig ambition att sådan utbildning skall kunna tillhandahållas medborgarna i den utsträckning de efterfrågar en sådan. Vi genomlever nu en period med stora ekonomiska svårigheter i hela samhället. Det kommer också att påverka totalförsvarets framtida utformning. Det är enligt min mening viktigt att man i denna situation målmedvetet prioriterar krigsorganisationerna. Det kan bli smärtsamt för många, men vi får aidrig lämna ur sikte det övergripande målet: att ställa upp ett totalförsvar som inger respekt i omvärlden. Det är en förutsättning för oss i en spänningsfylld värld att vi kan hävda vår frihet och vårt oberoende. Det finns dess värre ingen annan väg. Historien lär oss vad som kan ske med länder som ensidigt förlitar sig på andra säkerhetspolitiska medel. Vi måste och skall genomföra omfattande rationaliseringar, men vi måste också se till att 1982 års försvarsbeslut medför att våra mobiliseringsstyrkor upprätthålls och vidareutvecklas i takt med de krav som vår säkerhetspolitik ställer.

Fru talman! Det är mycket i det anförande som Eric Krönmark höll som jag gärna kan ansluta mig till, och jag tror att många andra här i kammaren kan göra det också. Vi har ju inte några som helst delade meningar när det gäller vår villighet att ställa upp och skydda det här landet och att bevara vår handlingsfrihet så långt som möjligt. Jag skall inte gå in på hela denna exposé, men det kanske ändå fanns en punkt där jag vill göra en erinran, eftersom det gäller det förgångna. Där kan både Eric Krönmark och jag kanske ha anledning att erinra oss vad som har varit. Eric Krönmark menade att man på 1970-talet inte lade ned förbanden vid den tidpunkt då det borde ha skett. Jag vet inte om han syftade på mig eller min företrädare Sven Andersson, som naturligtvis gjorde rätt noggranna överväganden i sådana sammanhang. Å andra sidan måste jag säga att varken Eric Krönmark eller någon annan har velat skynda på när det gällt förbandsnedläggningar. Jag erinrar mig det stora bekymmer som jag hade att dras med då det gällde att avveckla två flygflottiljer. Om jag inte minns fel var Eric Krönmark en av dem som kämpade mycket intensivt för att Kalmarflottiljen skulle få vara kvar. Jag fick ”bibbor” och pärmar fulla med framställningar, av vilka framgick att moderaterna i bygden verkligen hade engagerat sig i den frågan. Tiotusentals människor skrev under listor, där man uttryckte att något sådant inte fick ske. Så nog finns det försyndelser på ömse håll, om vi nu skall plocka fram sådana. Men jag tror — och det har säkert Eric Krönmark i egenskap av försvarsminister också insett — att det ändå var klokt att vi gjorde den anpassningen inom flyget. Flygplansfrågan skall jag faktiskt inte nu gå in på. När det gäller totalförsvaret skall jag gärna erkänna att försvarsministern inte är ensam om att bära ansvaret. Beträffande mycket av den kritik som vi har satt in och mycket av det som vi tidigare diskuterat här i kammaren i fråga om totalförsvaret, så vidhåller jag att det fortfarande finns betydande brister som vi måste komma till rätta med. När det gäller det ekonomiska försvaret, vilket utsätts för särskilt stark kritik i dag, känner jag ett visst behov av att få säga att jag faktiskt tror att den nya ledningen — jag avser både styrelsen och dem som har de verkställande uppgifterna — verkligen har gått in för att komma till rätta med de problem som kan finnas inom den sektorn. Det är naturligtvis ytterst angeläget med tanke på vår försörjning. Till sist: De förpliktelser som Eric Krönmark talar om härleder sig ur folkrätten, vilken vi faktiskt berört i vår motion. Det var således icke något svar i den debatt som vi har fört här tidigare. På den punkten är vi helt överens.

Fru talman! Det är inget fel på Eric Krönmarks analys av det säkerhetspolitiska läget. Men mycket haltar när det gäller att dra slutsatser därav. Tänk rationellt, uppmanade Eric Krönmark här, och sedan talade han om totalförsvaret. I och med det uppenbarade sig ju det ologiska i resonemanget. Eric Krönmark och andra talar ofta om ett välbalanserat totalförsvar. Men det är ju just det som vi i Sverige saknar. Vad beror det på? Jo, det beror på att den militära sektorn år efter år, decennium efter decennium fått ta i anspråk merparten av medlen — 97 Jc, 98 Ze och ibland mer än 98 20 av de samlade anslagen. Därigenom har vi fått de urgröpningar och motsättningar som så tydligt kommer fram när Eric Krönmark fortsätter sitt anförande. Han kommer in på civilförsvarets brister — de är oerhört stora. Han talar om skyddet mot ABC-stridsmedel, vilket återigen helt plötsligt har blivit aktuellt. I 20 år har nämligen inte en enda människa varit intresserad av frågan om skyddet mot ABC-stridsmedel. Ingen har visat sig intresserad av att stiga fram här i riksdagen eller någon annanstans och äska medel eller forskningsresurser eller någonting annat när det gäller detta skydd. Sådant lade man åt sidan på 1950-talet. Vad är det för totalförsvar ni talar om? Märker inte Eric Krönmark det ologiska i sitt eget resonemang? Han går upp här och talar om förstärkningar av det militära försvaret, om behovet av fler flygplan osv., men i nästa andetag framhåller han hur sårbart det svenska samhället och därmed hela det svenska totalförsvaret är. När skall vi föra en verklig debatt och inte en pseudodebatt, där vi bryter ut den militära sektorn och talar om den utan att ta hänsyn till samhällets sårbarhet i övrigt? Vi måste, som jag sade tidigare, välja nu. Det går inte att få både—-och, utan vi måste välja. Det vet vi allihop. Det går inte, Eric Krönmark, att både bibehålla allmän värnplikt och skaffa nya stridsflygplan. Vi har inte råd att i fortsättningen upprätthålla ett sådant flygvapen som Eric Krönmark önskar sig, om vi inte skall utkräva oerhört kraftigt ökade försvarsutgifter, vilket det inte torde finnas något gehör för hos svenska folket.

Fru talman! Låt mig först till Eric Holmqvist säga att mitt yttrande om att det var beklagligt att man inte hade gjort sammanläggningar och indragningar i början på 1970-talet inte var ämnat som någon kritik vare sig mot Sven Andersson eller Eric Holmqvist. Det var bara ett konstaterande, och även jag är beredd att ta mitt ansvar för att vi i det läget inte såg utvecklingen så långsiktigt som vi borde ha gjort. Alla politiker gör sina misstag, och det har tidigare försvarsministrar också gjort. Inte heller jag hade då de kunskaper som jag nu förskaffat mig. Eric Holmqvist talade om bristerna inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag tror att en av grundorsakerna till att det blivit som det blivit är att man på det området inte har haft samma planering och ekonomiska ramar som man haft inom de övriga totalförsvarsgrenarna. Därför har man alltså inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar inte tvingats till samma noggranna prioritering. Jag har också stort förtroende för den nuvarande ledningen och för dess möjligheter att rätta till förhållandena. Sedan till Oswald Söderqvist. Vi brukar ofta föra sådana här dialoger, ljudliga dialoger mellan döva så att säga, för vi har så totalt olika syn på verkligheten. Det förefaller som om vi levde i olika världar. Låt mig bara säga att vi skall ha ett balanserat totalförsvar. För Oswald Söderqvist är det synonymt med att breda ut resurserna jämnt över alla delar av försvaret. Det är inte så enkelt. Det viktigaste är att se till att vi inte utsätts för krigshandlingar. Därvid har olika faktorer olika tyngd och olika betydelse. Det militära försvaret är, sett ur det säkerhetspolitiska perspektivet och med hänsyn till den krigsavhållande effekten, den svagaste länken, om jag får använda det uttrycket. Man kan nämligen inte utnyttja några civila Nr 133 funktioner, utan det måste vara en organisation som är avsedd just för en Torsdagen den sådan abnorm situation. Det går därför inte att resonera så lättvindigt som 7 maj 1981 Oswald Söderqvist gör och hävda att man skall föra över resurser från det militära försvaret för att täcka brister inom andra totalförsvarssektorer. Verkligheten är inte sådan. Det är inte så att det gäller att välja mellan flygplan och värnpliktiga. Vi tvingas att ha båda delar. Jag hoppas och tror att det genom rationaliseringar är möjligt att få ett balanserat militärt försvar, som kan följa med i den teknologiska utvecklingen utifrån våra speciella förutsättningar, samtidigt som vi behåller den allmänna värnplikten och utnyttjar all den försvarsvilja som finns hos våra medborgare.
Fru talman! Vi kanske inte lever i skilda världar, men vi försöker nog bedöma de här sakerna från skilda utgångspunkter. Jag har aldrig sagt att vi inte skall ha ett så starkt militärt försvar som möjligt. Det anser jag att vi bör ha. Jag har sagt upprepade gånger i försvarsdebatter i denna kammare att den struktur som vårt försvar nu har och som var ganska effektiv relativt omvärldens på 1950-talet numera inte har samma effekt. Det beror på att vi inte orkar följa med ekonomiskt och inte heller har de tekniska resurserna att hänga med i forskningen på området och i den utveckling av vapen och vapensystem som förekommer inom stormakterna. Det har jag gång på gång försökt påvisa. Det är det som är den springande punkten, och vare sig Eric Krönmark tycker illa om det eller inte blir han och andra tvungna att välja mellan flygplan och värnpliktiga — för att nu förenkla problematiken. Det är inte bara det som det gäller utan hela inriktningen av försvaret. Vi kommer inte att ha råd med bådadera om vi inte kräver att svenska folket skall satsa oerhört mycket mer på försvarskostnader än i dag. Samtidigt blir det svenska samhället, precis som andra industrisamhällen, mer och mer sårbart för alla slags störningar t.o.m. i fredstid. Hur skall man kunna upprätthålla några verksamheter, allra minst militära, som fordrar oerhörda resurser i sådana lägen? Vi måste titta på detta och inte bara tala om det svenska militära försvarets viktiga roll och sådana saker. Den viktiga rollen undergrävs hela tiden av samhällsutvecklingen. Vare sig ni som sitter här — herr Krönmark och andra —- vill det eller inte, så blir vi tvungna att göra det förr eller senare. Det vore bättre att göra det förr än att göra det senare.
Fru talman! Eric Krönmark var vänlig och gav mig en fotokopia av propositionen från 1968 där det talades om förpliktelser. Hur mycket jag än läser den kan jag inte komma fram till annat än att vad det där talas om är den förpliktelse en stat som vill vara neutral i en konflikt har enligt folkrättsliga begrepp — att man skall kunna avvisa kränkningar, inte tillåta överflygningar som den ena av de stridande parterna kan utnyttja sig av, och hela den mängd tänkbara problem som kan uppkomma. 79 Där har vi förpliktelser, och det måste vi ha, eftersom vi själva har varit med och aktivt arbetat för att få fram en rättslig reglering i sådana här sammanhang. Det kan vi mycket väl tala om som förpliktelser, men det är någonting annat än att använda ordet i sammanhang där det inte finns någon som helst anledning att göra det. Jag skall inte fortsätta den här debatten. Jag har faktiskt blivit nöjd med det besked som Eric Krönmark gav på denna punkt, nämligen att han står kvar vid de deklarationer som tidigare har givits, däribland det som anfördes 1968.
Fru talman! Jag skall inte heller fortsätta förpliktelsedebatten. Men såsom jag tolkar skrivningen i nuvarande budgetproposition avses just den folkrättsliga aspekten — även om Norden nämns. Några andra förpliktelser har vi inte. Utöver de områden som Eric Holmqvist nämnde — och där är vi helt överens — kanske vi har ytterligare ansvar, om jag får använda det uttrycket; att våra grannländer skall kunna lita på att svenskt territorium inte skall utnyttjas för anfall mot dem. Det är precis vad alla politiska partier har sagt under hela efterkrigstiden, och jag kan här konstatera att det inte i sak finns någon som helst spricka i våra uppfattningar. — Därmed tycker jag att vi skall avlysa den debatten. Så till Oswald Söderqvist. Han upprepar i dag det tema som han brukar föra fram, nämligen att Sverige är ett litet land som inte orkar hänga med i den tekniska utvecklingen. Det är klart att vi aldrig kommer att orka med att ha ett stormaktsförsvar. Men Sverige har en speciell militärgeografisk situation och speciella geografiska förhållanden, vilket innebär att vi kan konstruera speciella tekniska lösningar och därigenom få fram system med effekter likartade effekterna hos de system som stormakterna kan prestera — men till en mycket lägre kostnad. Och detta — att vi skall vara skickliga och intelligenta och utnyttja vår teknologi — förutsätter en inhemsk vapenindustri. Det är det som gör att vi har möjlighet att fortsätta vara en alliansfri nation och föra neutralitetspolitik. Det är för mig och mitt parti och för övriga demokratiska partier här i riksdagen det väsentligaste. Jag vet inte vad herr Söderqvist har för uppfattning i den här frågan, men det verkar som om han inte prioriterade dessa saker lika hårt. Jag kan bara upprepa: Man kan inte ställa flygplan mot allmän värnplikt. Hur många gånger herr Söderqvist än står här i kammaren och säger detta blir det inte mer sant för det. Det är en felsyn.

Fru talman! Jag skall inte kommentera den flygplansdebatt som den förre försvarsministern dragit upp på annat sätt än genom att säga att om flygplan och den allmänna värnplikten kommer i motsatsställning till varandra är det inget tvivel om att arbetarrörelsen slår vakt om den allmänna värnplikten. Nr 133 Debatten i sak får vi tillfälle att återkomma till vid en senare tidpunkt. Torsdagen den Jag kan inte underlåta att något kommentera Eric Krönmarks diskussion 7 maj 1981 om den rådande obalansen inom försvaret. Eric Krönmark beklagar att vi inte lagt ned flera förband än vi gjort och menar att det blir nödvändigt att göra kraftiga bantningar för framtiden. Dessutom säger han att man inte kan byta ut bantningar lokalt mot bantningar centralt när man skall spara pengar. Jag tar mig, trots Eric Krönmarks påståenden, friheten att hävda att det finns en viss utbytbarhet, allra helst som det är i högsta grad diskutabelt om man verkligen gör några ekonomiska vinster vid omfattande nedläggningar. Det skall utredas och undersökas noggrannare, men jag skall anföra ett exempel som visar hur det har varit tidigare. När § I flyttade från Uppsala till Enköping beräknade man investeringskostnaden till 180 milj.kr. Kostnaden blev 280 milj.kr. Man gjorde en beräkning av flyttningskostnaden till 20 milj.kr. Den blev 120 milj.kr. För flyttningen av ett förband blev det alltså en sammanlagd kostnadsökning på 200 milj.kr. När man beräknade besparingarna av F 9:s nedläggning kom man fram till att man skulle tjäna 85 milj.kr. Det blev en besparing på 20 milj.kr. När man konfronteras med verkligheten undrar man vad besparingen kommer att bli vid nedläggningen av Lv 4 i Malmö och Lv 5 i Sundsvall. Har man den här erfarenheten må det ursäktas att man intar en ganska kritisk attityd när överbefälhavaren och en del politiker slår på stora trumman och säger att vi nu skall låta en omfattande regementsdöd drabba landet. Jag vägrar i varje fall att spänna mig för den vagnen. Jag hävdar att det finns möjligheter att i större utsträckning skära ned de centrala myndigheterna. En annan jämförelse: I Finland finns någonting som kallas för huvudstaben för försvarsmaktens ledning. Den består av 700 personer. Den motsvarar den svenska arméstaben, försvarsstaben, fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk och försvarets forskningsanstalt. Dessa centrala myndigheter i Sverige har ungefär tio gånger så många anställda som den finska försvarsmaktens huvudstab, dvs. drygt 7 000. Också detta, menar jag, talar för att man bör kunna finna ganska hyggliga rationaliseringsmöjligheter på de centrala myndigheterna. Man skall vara rädd om förbanden ute i landet av flera skäl. Ett viktigt skäl är värnpliktssocialt: förankringen i hembygden. Det andra skälet flyter in i. detta: När man slåss för ett folkligt förankrat försvar skall man hålla i minnet att försvarets förankring för den enskilda människan i stor utsträckning representeras av det förband som finns på orten eller i närheten. Det slutliga skälet är: Det är tvivelaktigt om man i själva verket gör några besparingar. Fru talman! Detta var egentligen en parentes i diskussionen, som jag i varje fall för den här gången avslutar. I försvarsutskottets betänkande finns några reservationer som jag vill 81 kommentera. En reservation gäller lekmännen inom försvaret. Det finns flera och starka motiv för att få ett lekmannainflytande inom försvaret. Det är viktigt att man från det militära försvarets sida visar öppenhet, att man motverkar risker för isolering. Det är viktigt att det militära försvaret i större utsträckning får möjlighet att tillgodogöra sig erfarenheter från det civila samhället. Jag tror man kan säga att inom övriga myndigheter — också lokala myndigheter, exempelvis länsstyrelser — har man som en allmän princip accepterat lekmannainflytandet, ofta i form av en lekmannastyrelse. Försvarsmaktens ledningsutredning föreslog att man under en begränsad tidsperiod skulle påbörja en försöksverksamhet i detta avseende. Detta har den borgerliga majoriteten i utskottet sagt nej till utan att kunna ange några som helst sakliga skäl härför. Man kan knappast hävda att ett lekmannainflytande är en ekonomisk belastning för försvaret. Jag skall citera vad utredningen sade, vilket också de borgerliga ledamöterna i utredningen skrev under på: ”Enligt vår uppfattning finns det flera fördelar med ett lekmannainflytande inom försvarsmakten. Vi ser det som ett led i den allmänna demokratiseringsprocessen i syfte att ge ökad medborgerlig insyn i och möjlighet till inverkan på den statliga verksamheten. Försvarsmakten bör inte ställas utanför denna utveckling. Den folkliga förankringen understryks och ett stort antal politiker får en bättre kunskap om försvarsmaktens uppgifter och problem. Ett lekmannainflytande kan bidra till att samhällets resurser utnyttjas effektivare i fredsverksamheten. Det ger också ökade personliga kontakter mellan politiker och företrädare för försvarsmakten.” Uppriktigt sagt tycker jag det är ganska svagt att den tidigare trepartiregeringen — jag vet inte vad som händer nu vid voteringen — inte har kunnat förmå sig till att ställa upp bakom detta förslag. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 5 vid försvarsutskottets betänkande. Nästa socialdemokratiska reservation som det kan finnas anledning att kommentera handlar om de värnpliktigas ekonomi och sociala förmåner. Vi har nu under en tid väntat på att få en utredning just om de värnpliktigas ekonomi och sociala situation. Nu sägs det att den kommer om någon vecka. Tyvärr hinner man av det skälet inte ta hänsyn till resultaten vid de beslut som vi nu skall fatta, och därför har man tvingats avslå en del i och för sig vettiga motionsyrkanden. Till dem hör kravet på slopandet av värnpliktstian och införandet av fria resor för de värnpliktiga. Dessa frågor får vi anledning att återkomma till. Vad som är helt uppenbart — och jag är övertygad om att den värnpliktssociala utredningen kommer att visa det — är att de värnpliktiga drabbas av ett oerhört starkt ekonomiskt bakslag i samband med inryckningen. I de centrala avtalen på exempelvis tjänstemannaområdet ligger den lägsta lönen på 4 150 kr. i månaden. Inom LO-kollektivet ligger den lägsta lönen på ungefär 4 700 kr. Den värnpliktige får nu 480 kr. i månaden i form av dagersättning. De värnpliktiga får alltså en tiondel så stor dagersättning som de lägst avlönade. De bor visserligen gratis, de får mat osv., men ändå är det uppenbart att de får vidkännas en allvarlig standardförsämring. En annan punkt, där det finns anledning att vara kritisk mot myndigheternas handläggning, gäller, inom familjebidragens ram, det mycket rigida sätt på vilket försvarets civilförvaltning tillämpar sexmånadersregeln i fråga om bostadsbidragen. Man gör det på ett stelbent och byråkratiskt sätt, och jag menar att man juridiskt sett gör alltför snäva tolkningar av bestämmelserna. Genom en större smidighet skulle man ge ett bättre stöd till de värnpliktiga, varigenom många sociala tragedier kunde undvikas. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 7. Till slut: Värnplikts-Nytt är uppe på tapeten med jämna mellanrum. Historien om Värnplikts-Nytt har egentligen varit en historia om moderaternas ständiga försök att bekämpa tidningen. Innan landet första gången i modern tid drabbades av en borgerlig regering, försökte några moderata riksdagsmän, med Eric Krönmark i spetsen, t.o.m. lägga ner tidningen. Nu återkommer det en moderat motion, där det påstås att tidningen har ett dåligt läsvärde och att man bör ompröva tidningens roll. Utskottets majoritet försöker ge redaktionen en åsnespark just genom att hänvisa till det påstådda dåliga läsvärdet. Detta påstående är inte sant. En läsvärdesundersökning som tidningen Värnplikts-Nytt gjorde för något år sedan gav följande resultat: 44 96 av de värnpliktiga läste varje nummer av tidningen, 18 96 läste vartannat nummer och 12 96 vart tredje. Det betyder att det kan sägas att ungefär 75 90 regelbundet läser tidningen. Jag skulle vilja att Per Petersson eller någon annan från majoriteten i utskottet pekade på någon tidning som har högre läsvärde, en tidning som man alltså inte prenumererar på utan som man får sig tillsänd ändå. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande i korthet beröra säkerhetspolitiken, frivilligorganisationerna och lekmän i försvaret på regional och lokal nivå. Först vill jag gärna citera en gammal målsättning för den svenska säkerhetspolitiken. Citatet är ett riksdagsuttalande från 1968, som sedan bekräftats av riksmötena såväl 1972 som 1977. Inte heller den nu sittande försvarskommittén har funnit anledning att ändra på detta uttalande, som lyder: Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende.

De nu citerade meningarna utgör alltså en övergripande målsättning för vår säkerhetspolitik varom vi varit och är eniga. Denna målsättning, som i flera undersökningar visat sig ha ett starkt stöd hos en överväldigande majoritet av svenska folket, har en aktiv prägel. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara landets frihet och oberoende. Säkerhetspolitiken formas genom ett samspel mellan utrikespolitik, biståndsoch handelspolitik, försvarspolitik och nedrustningsinsatser i internationella sammanhang. Den konsekventa alliansfria politik som Sverige för i fred, syftande till neutralitet i krig, torde även i framtiden vara bästa sättet för oss att stå utanför stormaktskonflikter och att bidra till internationell avspänning. Den svenska säkerhetspolitiken måste föras med fasthet så att målen inte kan ifrågasättas. Sveriges hållning spelar en viktig roll för att vidmakthålla stabiliteten i det nordiska området. Väsentliga förändringar i vårt försvar skulle kunna rubba den säkerhetspolitiska balansen i Norden.

En sådan tolkning har självklart inte avsetts av regeringen, säger motionärerna. Som framgår av centermotionen kan ordet förpliktelser möjligen missförstås. Jag tycker därför det är bra att utskottet slår fast, att det inte råder någon motsättning mellan vår beslutsamhet att slå vakt om Sveriges säkerhet och vår vilja att ta hänsyn till de övriga nordiska ländernas intressen och till den hävdvunna säkerhetspolitiska situationen i Norden. Några förpliktelser i form av traktater eller andra bindande löften att ta sådana hänsyn finns självfallet inte. Det råder inte några delade meningar om svensk säkerhetspolitik. Ansvaret för fortsatt lugn och stabilitet i det nordiska området vilar såväl på oss som på våra grannländer och på andra stater som skulle kunna påverka utvecklingen där. Sverige tar sitt ansvar genom att föra ”en konsekvent neutralitetspolitik och genom att upprätthålla ett försvar som även i framtiden kan medverka till fred och stabilitet i det nordiska området”. Det senaste var ett citat ur betänkandet. Jag uppskattade den diskussion som fördes före middagspausen i dag, där det aktuella begreppet ”förpliktelser” ventilerades och dess innebörd klarlades. Jag tror att motionen på den punkten har fyllt ett visst syfte. Vi har fått möjlighet att samtala med varandra om huruvida det kunde finnas någon annan innebörd i begreppet ”förpliktelser” än den som vi varit vana vid. Jag anser att det före middagspausen reddes ut att så inte är fallet, och det tycker jag är bra. I reservation 5 från utskottets socialdemokratiska ledamöter behandlas frågan om lekmän i försvaret på regional och lokal nivå. FLU — försvarsmaktens ledningsutredning — har i sitt slutbetänkande sagt att ett lekmannainflytande inom försvarsmakten kan få positiva effekter såväl för försvarsmakten som för samhället som helhet och rekommenderar därför försöksverksamhet vid ett begränsat antal förband. Inom centerpartiet menar vi i likhet med utredarna att den insyn i och det kunnande om försvaret som lekmän på lokal och regional nivå kan få säkerligen har stor betydelse ur flera synpunkter. Utskottsmajoriteten ställer sig också positiv till utredningsförslaget om ett begränsat försök med lekmannainflytande på de här berörda nivåerna. Utskottsmajoriteten menar dock att frågan bör prövas i anslutning till nästa försvarsbeslut, och vi instämmer i detta. Åke Gustavsson tyckte tidigare i debatten att motiveringarna i det avseendet var tunna. Det kan så vara, men det är för vår del tidpunkten som varit avgörande.

Vi ställer dock helt upp bakom utredningens förslag om försöksverksamhet, och jag vill understryka att jag personligen tror att det kan fylla en viktig funktion både genom det som kan tillföras försvaret och genom det utbyte som samhället i övrigt kan få. Frivilligorganisationerna fyller många viktiga uppgifter inom totalförsvaret. De rekryterar och utbildar både män och kvinnor. De sprider försvarsupplysning och de tecknar avtal för att i händelse av mobilisering och krig fylla vissa bestämda uppgifter inom såväl militära som civila delar av totalförsvaret. Det är inte heller få personer som är verksamma i de 23 frivilligorganisationer som finns. De uppgår till mellan 700 000 och 800 000 människor. En av de större organisationerna, efter Frivilliga skytterörelsen och Hemvärnet, är Riksförbundet Sveriges lottakårer, SLK, med mellan 55 000 och 60 000 medlemmar. SLK, Bilkåristerna och Svenska blå stjärnan rekryterar tillsammans bortåt 80 000 kvinnor, som inom sina resp. organisationer gör en betydelsefull insats för totalförsvaret. Jag nämnde inledningsvis att en betydande del av frivilligpersonalen är avtalsbunden. Det betyder att den snabbt finns till förfogande, att den finns på plats och verkar i sin hemtrakt, vilket är mycket betydelsefullt. Inom totalförsvarets civila delar utgör den avtalsbundna frivilligpersonalen en viktig del av den arbetskraft som behövs för att i krig ersätta folk inom jordbruket, sjukvården och transportsektorn. Frivilligorganisationernas betydelse framöver kommer inte att minska, snarare tvärtom. Deras medlemmar kan säkert, om de anser sig ha möjlighet, tänkas få nya uppgifter, exempelvis som tågklarerare, som bilförare vid postverket och som sambandspersonal till vägverket. Frivilligorganisationerna behöver givetvis pengar för sin verksamhet, men de behöver också militära instruktörer, materiel och lokaler. Det senare är något att observera, då fredsorganisation och förbandsnedläggningar vid annat tillfälle skall debatteras i utredning, utskott och kammare. Medelsanslaget till frivilligorganisationerna har för budgetåret 1981/82 fått en ökning med 300 000 kr. från innevarande budgetår.

Men vi har ju alla ett sparbehov, och utskottsmajoriteten skriver: ”I den mån det föreslagna anslaget för nästa budgetår visar sig vara. otillräckligt bör regeringen i samband med prisregleringen medge överskridande av anslaget för angelägen verksamhet. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Jag anser att denna utskottsmajoritetens skrivning håller dörren på glänt för ett överskridande av anslaget, om så skulle visa sig oundgängligen nödvändigt. Det viktiga är ju att man, om det verkligen behövs, har möjlighet att något öka det anslag som beviljats. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag på alla punkter.

Herr talman! Först finns det väl anledning att kamma hem det positiva i att man uppenbarligen ifrån centerpartiets sida ansluter sig till vår uppfattning i sakfrågan — att man alltså bör påbörja en försöksverksamhet med lekmannainflytande inom försvaret på lokal och regional nivå. Därmed finns i sakfrågan uppenbarligen en majoritet för detta i riksdagen. Det är bara att beklaga att centern inte velat göra på detta sätt. Det är ju inte första gången vi får anledning att votera i denna fråga. Och vi har tidigare fått nej när det har varit borgerlig majoritet. Men nu skulle det alltså gå vägen. Det innebär, såvitt jag förstår, att den nu sittande försvarskommittén kommer att få ytterligare en fråga att ta ställning till vid sidan av det i övrigt ganska digra arbetsprogrammet. För att kommittén skulle ha sluppit detta, hade man kunnat påbörja denna försöksverksamhet ganska omedelbart.

Herr talman! ”Vår beredskap är god” — det var, som alla i dag vet, ens.k. vit lögn som uttalades av dåvarande statsministern Per Albin Hansson vid andra världskrigets utbrott 1939. Avsikten med den lögnen var den allra bästa. Det gällde att ge svenska folket förtröstan inför de prövningar man då förutsåg skulle komma. Det rådde då en total politisk enighet i försvarsfrågan. Den enigheten räckte länge, långt efter det att andra världskrigets faror var bortglömda. Socialdemokraterna var under den tiden lika försvarsvänliga som övriga demokratiska partier. Tyvärr tycks det nu vara slut med den enigheten. Det visar sig i olika väsentliga försvarsfrågor, även i det betänkande vi nu har att behandla. En politisk enighet i försvarsfrågan är en styrka i sig själv. Jag tror att också vår omvärld bedömer det som en styrka. Vår försvarspolitik skall syfta till att försvaret vid en konflikt i Europa mellan stormaktsblocken skall ha en sådan styrka, sammansättning och beredskap att hot mot, påtryckningar på eller angrepp mot Sverige inte av någon kan bedömas vara lönsamt. Det är det målet vi strävar efter. Det är det målet vi måste nå, om våra strävanden och uppoffringar skall vara till någon nytta. Den kärva ekonomi som vi har här i landet gör att även försvaret får ta sin del av prutningarna, vilket medför att försvaret måste ha en långsiktig planering och effektiv utbildning samt visa stor sparsamhet. Den nedrustning som försvaret redan har fått vidkännas kommer att fortsätta. Försvarskostnaderna har under senare år ständigt minskat i andel av våra totala resurser. I mitten av 1960-talet uppgick anslaget till det militära försvaret till 4,5 96 av BNP. Nu är det nere i 3,7 20 av BNP. Det finns ingen annan offentlig verksamhet där man så handgripligt som i försvaret har gått in för att få ned kostnaderna. I syfte att uppnå en bättre fördelning mellan personalkostnader och övriga kostnader inom försvaret har regeringen fattat ett antal beslut, som innebär att försvarets personal minskar. De hitintills beslutade personalminskningarna innebär att antalet tjänster inom försvaret reduceras med ca 8 000 under perioden 1973-1985, vilket är en nedskärning med 15 26. Nedrustningarna har hitintills främst drabbat vapenslagen marinen och flygvapnet, och detta enligt min mening i så stor omfattning att några större reduceringar inom dessa vapenslag i fortsättningen inte kan ske. Brist på balans i försvaret gör oss alltför sårbara för vissa former av anfall och minskar därmed starkt vårt försvars trovärdighet. Med detta som bakgrund är det många gånger svårt att förstå att socialdemokraterna så ofta motsätter sig berättigade anslag till försvaret. Det kan konstateras att så sker också i det utskottsbetänkande vi nu behandlar, trots att utskottsmajoritetens förslag till kostnader är nedprutade till lägsta möjliga nivå för att vårt försvar fortfarande skall kunna behålla sin trovärdighet. De åsyftade reservationerna i detta utskottsbetänkande har redan bemötts av utskottets ordförande. Socialdemokraterna har dock fogat en reservation till det här betänkandet som jag känner sympati för. Den gäller ekonomiska förmåner till värnpliktiga. Här kan det i och för sig vara motiverat med högre belopp än vad som föreslagits i propositionen. De höjningar som de värnpliktiga ändå kommer att erhålla är en uppräkning enligt 1977 års försvarsbesluts grunder. Dessutom är det, som har sagts tidigare här i kväll, att senare i år förvänta en proposition, där de värnpliktigas ekonomiska förhållanden avses bli behandlade. Det kommer då att bli lättare att prioritera och fatta ett riktigare beslut beträffande vad som är mest lämpligt när det gäller de värnpliktigas ekonomiska förmåner. Moderata samlingspartiet har i reservation 10 i likhet med i propositionen ansett att försvarets personalvårdsnämnd kan knytas till funktioner inom ramen för den kommande stabsorganisationen. Moderaterna anser att nämnden i sin nuvarande uppgift och sammansättning skall avskaffas. 1. Försvarets personalnämnd är direkt underställd regeringen. 2. Nämnden åligger att i fred genom vägledande och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja försvarets personalvård. Härvid ankommer på nämnden särskilt, dels att uppmärksamt följa utvecklingen inom de områden som berörs av nämndens verksamhet och att till regeringen och berörda myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade, dels att avge yttrande i ärenden som underställs nämnden. Detta var två punkter av de elva som anger vad som åligger nämnden. I nämnden ingår riksdagsledamöter från de fyra demokratiska partierna, representanter för försvarets personalvårdsbyrå, fackliga företrädare för anställda inom försvaret, representanter för vissa myndigheter och för värnpliktiga arbetsgruppen. Detta är en nämnd som har både status och kunnande. Denna nämnd vill nu moderaterna avskaffa. Den, eller det som skall komma i stället, skall enligt deras åsikt ingå i den kommande stabsorganisationen — hur det nu skall gå till. Och hur skall den kunna lösa personalfrämjande uppgifter? Kanske jag kan få svar på den frågan nu. Dessutom anser moderaterna att nämnden skall lyda under ÖB. Det måste vara helt fel. Nämnden skall ha möjlighet att även kunna peka på anmärkningar begångna av ÖB, om så skulle behövas. Detta är nästan omöjligt, om nämnden lyder under och är beroende av överbefälhavaren. Om det skulle bli aktuellt, ja, då anser jag också att nämnden inte kan fullgöra sina uppgifter, och då kan den avskaffas. Inför den stora omorganisation som kommer att drabba försvaret framöver har personalvårdsnämnden en stor uppgift att fylla. Att då diskutera en nedläggning av nämnden är helt fel. I stället borde man diskutera förbättringar för ökade administrativa resurser för nämnden. Med god vilja skulle man inom försvarsdepartementet kunna möjliggöra detta. Jag vill också till kammarens protokoll inläsa värnpliktiga arbetsgruppens uttalande av den 18 december 1980: Det har kommit till Värnpliktiga Arbetsgruppens kännedom att en nedläggning av Försvarets Personalvårdsnämnd diskuteras. Vi vill från vår sida klart avvisa dessa tankar. Värnpliktiga Arbetsgruppens främsta uppgift är att verkställa Värnpliktskonferensens beslut om att tillvarata de värnpliktigas intressen. Därför är det av väsentlig vikt att vi regelbundet kan träffa representanter från politiska partier, fackliga organisationer, Försvarets Civilförvaltning, FÖD m.fl., för att i en gemensam församling som FPVN framföra de värnpliktigas synpunkter och krav. Detta skulle ta betydligt mer tid och resurser i anspråk om FPYVN lades ned. Även när det gäller nämndens olika studiebesök så anser Värnpliktiga Arbetsgruppen att de är bidragande till att de värnpliktigas förhållanden accentueras. I sin förlängning så ser vi FPFVN som det högsta organet för de värnpliktigas medinflytande och tillika det viktigaste för Värnpliktiga Arbetsgruppen. Moderaterna vill alltså lägga ned personalvårdsnämnden i den egenskap den nu har — en nämnd där såväl värnpliktiga som fast anställd personal har möjlighet att påverka sina egna situationer. Vill moderaterna hindra personalens medinflytande, ja, då är det vad socialdemokraterna ibland brukar kalla för högerpolitik. Till det betänkande vi nu behandlar har jag och Margit Jonsson fogat ett särskilt yttrande, som jag mycket kort skall kommentera. Det är viktigt att kunna rekrytera yrkesbefäl från alla kategorier, även kategorin värnpliktiga som i armén genomgått godkänd kompaniofficersutbildning. En sådan värnpliktig erhåller en skattefri premie på 5 000 kr. Om någon av dessa värnpliktiga tar anställning, måste vederbörande betala tillbaka premien. Detta har helt naturligt en negativ verkan på rekryteringen, och rekryteringen till den nya befälsordningen har hittills gått trögt. Strävan bör vara att finna en lösning som gör det mera attraktivt att ta anställning vid försvaret. Det bör finnas möjlighet att ur ekonomisk synpunkt och ur rättvisesynpunkt finna lösningar som befrämjar rekrytering till befälsyrket såväl för dem som med godkänt betyg genomgått kompaniofficersutbildning och erhållit premie som för andra värnpliktiga som genomgått annan utbildning. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på alla punkter.

Herr talman! Vi har ju här i kammaren flera gånger diskuterat olika sparåtgärder, och nyligen kom det ytterligare ett sådant förslag i form av kompletteringspropositionen. Otaliga är de gånger som statsråd och borgerliga ledamöter stått i den här talarstolen och talat om nödvändigheten av att spara men också om att använda de resurser som samhället ställer till förfogande på ett så rationellt och riktigt sätt som möjligt. I motion 1603, undertecknad av samtliga socialdemokrater, en centerpartist och en folkpartist från Södermanlands län, hävdar vi att genom att utföra en större del än f. n. av produktionen inom centrala fortifikationsförvaltningens verksamhet med egen personal, åstadkommer man en bättre och rationellare användning av resurser och rent av en ekonomisk vinst. Undersökningar, baserade på erfarenheter och bedömningar från såväl det privata näringslivet som konsumentkooperationen, har visat att det är ca 25 Yo billigare att utföra samma arbete med anställd personal än genom att anlita konsulter. I motionen föreslår motionärerna som ett riktmärke, med ledning av myndighetens egna och andras erfarenhet av vad som är mest rationellt, att högst 70 och minst 30 26 av den långsiktiga genomsnittliga projekteringen utförs av egen personal. I dag är förhållandet det omvända. Vi delar fortifikationsförvaltningens uppfattning att den kostnad som följer av ett så högt konsultutnyttjande inte balanseras av den kostnadssänkning som en nedskärning av egen personal medför. En uppenbar risk, som jag ser det — och det överensstämmer också med åsikten hos privat företagsamhet med jämförbar verksamhet — är att om en alltför liten del av produktionsvolymen utförs av egen personal, i fortifika tionsförvaltningens fall personal med stort kunnande och god lokalkännedom, söker sig ofta denna personal till andra arbetsfält och verksamhetsområden. I den till försvarsutskottets betänkande 1980/81:19 fogade reservationen nr 12 ansluter sig reservanterna till dessa tankegångar men poängterar samtidigt att den framtida personaldimensioneringen inom försvarsmaktens fredsorganisation självfallet skall utredas och föreslås av 1978 års försvarskommitté. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 12.

Herr talman! Får jag först i anslutning till Holger Bergmans anförande säga att denna fråga ju har varit föremål för behandling i försvarsutskottet vid flera tillfällen, och försvarsutskottet har framhållit att det är angeläget med en lämplig avvägning. I år har både överbefälhavaren och statssekreteraren understrukit betydelsen av att man gör en lämplig avvägning mellan konsulttjänster och eget arbete.

Men nu föreligger ju en reservation på den punkten, och jag ber att få yrka avslag på reservation 12 och bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Herr talman! Får jag sedan, innan jag går in på mina synpunkter, göra några konstateranden som jag tycker är rätt viktiga i den här debatten. Den brist på medel som har rått har haft till följd att den krigsorganisation som vi bestämde i 1977 års försvarsbeslut inte har kunnat fullföljas. Därför har man varit tvingad till omplaneringar under perioden. Man har tvingats tillgripa sådana områden där man snabbt har kunnat få loss pengar. De områden som har drabbats hårdast är, som vi alla vet, repetitionsutbildningen och materielanskaffningen. Viktiga materielobjekt har fått utgå ur anskaffningen, och man har fått minska eller skjuta upp andra. Detta är allvarligt, och därför är det väl glädjande, om jag får använda det uttrycket, ått en viss återhämtning nu kan ske genom årets priskompensationspengar. Men det är inte allt av det vi har förlorat som går att ta igen. Avkortandet eller inställandet av repetitionsövningarna har, tillsammans med den relativt korta utbildningstiden, haft till följd minskade möjligheter att använda såväl personal som förband för alternativa uppgifter. Det har medfört nedsatt krigsduglighet och uthållighet för flera förband. Dessutom har antalet kvalificerade förband minskat och kommer att minska de närmaste åren. Vissa förband har fått utgå ur organisationen eller fått reducerade uppgifter på grund av bristande materielanskaffning och materielförnyelse. Som exempel därpå kan nämnas att vi har färre pansarförband, mindre resurser för ubåtsjakt och ubåtar samt färre jaktdivisioner än vad vi förutsatte i 1977 års försvarsbeslut. Det är angeläget att dessa brister så långt det är möjligt rättas till — det är av avgörande betydelse för vår försvarsmakt. Vi vet att vi har ont om pengar. Det ekonomiska läget är kärvt, det har omvittnats tidigare i dag från denna talarstol. Detta tvingar fram rationaliseringar. Jag instämmer i att fortsatta rationaliseringar inom försvarets fredsorganisation är nödvändiga för att skapa förutsättningar att få en så stark krigsorganisation som möjligt. Men även rationaliseringar kostar pengar, och många har tvingats konstatera att de ekonomiska vinster som man räknat fram före rationaliseringsåtgärderna är borta med vinden när resultatet av åtgärderna föreligger. Sammanslagningar av förband och flyttning av förband eller enheter kostar också pengar — och alltid mer än vad man räknat med från början: Intresset för utvecklingen inom fredsorganisationen är i dag mycket stort. I propositionen förutskickas att de fredsorganisatoriska förändringarna kan få betydande omfattning. Vi har hört förre försvarsministern Eric Krönmark ytterligare utveckla den frågan i dag. Vi har också så sent som i förrgår fått ÖB:s förslag om indragning av fredsförband och reducering av personal. Det är viktigt och riktigt att krigsorganisationen i högre grad än hittills måste tillföras resurser för att kunna fylla de uppgifter som den är ålagd. Men man får ibland intryck av att man inte tillräckligt beaktar sammanhanget och sambandet mellan fredsoch krigsorganisation. Man talar om och diskuterar fredsorganisationen som något som enbart skall krympas och där man skall spara pengar. Fredsorganisationen är ingen lyx utan en nödvändighet för att få en bra krigsorganisation. Sambandet och sammanhanget mellan operativ förmåga, krigsorganisation och fredsorganisation är mycket starkt, och det gäller hela försvarsmakten. Det är fredsorganisationen som skall producera vår krigsorganisation, utbilda och bygga upp krigsförbanden — och detta med krav på hög kvalitet. Kravet på förmåga och kapacitet hos våra fredsförband är högt. Kapaciteten är beroende av att det i fredsorganisationen finns personal som kan utbilda förbanden, mobilisera och leda krigsförbanden i det sårbara och mycket känsliga mobiliseringsskedet. Den är också beroende av att det finns tillgång till utbildningsanordningar och övningsfält i tillräcklig omfattning för en snabb mobilisering — för att på kortaste möjliga tid åstadkomma krigsdugliga förband. Fredsförbanden är, skulle jag vilja påstå, stödjepunkterna i det svenska försvaret. Det är mycket viktigt att vi under vårt arbete håller det i minnet. Man bör noggrant och ingående — och jag förutsätter att det sker — granska om tänkta reduceringar, flyttningar och indragningar av förband verkligen ger de besparingar och de vinster som man ofta och mycket snabbt räknar fram och kalkylerar med. Låt mig i detta sammanhang även starkt understryka betydelsen och värdet av ett väl fungerande samarbete mellan fredsförbanden och frivilligorganisationerna. Frivilligförsvarets stora betydelse framhålls ofta och gärna i offentliga uttalanden och vid högtidliga tillfällen — även ifrån riksdagens talarstol. Men det är viktigt att vi i vardagsarbetet visar att vi menar vad vi vid dessa tillfällen så gärna ger uttryck för. Frivilligorganisationerna är nämligen i sin verksamhet i mycket hög grad beroende av det stöd i form av instruktörer, transporter och övningsmateriel som kan erhållas från de militära fredsförbanden. Man bör därför vid utarbetandet av den framtida fredsorganisationen beakta detta. Verksamhetsområdet för de regionala delarna av de frivilliga försvarsorganisationerna omfattar som regel ett län. Förekomsten av ett militärförband inom organisationens verksamhetsområde är av mycket stor — för att inte säga avgörande — betydelse för organisationens arbete, rekrytering av medlemmar, utbildningsarbete och verksamhet över huvud taget. Bristen på eller förlusten av militärt förband eller fo-stab inom frivilligorganisationernas regionala verksamhetsområde medför att dessa får höga reseoch traktamentskostnader för instruktörer, höga transportkostnader för materiel och dessutom stora tidsförluster i samband med resor och transporter. Det är därför mycket angeläget att dessa synpunkter beaktas och vägs in i det förslag som vi har att emotse angående försvarets fredsorganisation. Herr talman! Låt mig sedan gå över till att kommentera de två särskilda yttranden som jag har fogat till utskottets betänkande. Det första yttrandet gäller lekmän i försvaret på regional och lokal nivå. Denna utredning behandlas i propositionen och även i utskottsbetänkandet. Departementschefen har ställt den försöksverksamhet som föreslås av utredningen på framtiden. Utskottsmajoriteten ansluter sig till departementschefens ställningstagande att denna fråga lämpligen bör prövas först i samband med kommande års försvarsbeslut. Jag instämmer i detta förslag från utskottet. I princip ställer sig dock utskottet positivt till ett ökat lekmannainflytande i form av beslutande styrelser på lokal och regional nivå inom försvarsmakten i enlighet med utredningens förslag. Visserligen är det fråga om en försöksverksamhet, men alla har vi säkert den erfarenheten, att har vi väl fått i gång en försöksverksamhet och denna inte visar sig vara alltför negativ, får den bli permanent. Jag deltog i utredningen och delade majoritetens uppfattning att man bör sträva efter att bredda och fördjupa kontakterna mellan försvarsmakten och samhället i övrigt. Vad jag däremot inte kunde ansluta mig till var ställningstagandet till beslutande styrelser på förbandsnivå. Dessa kommer enligt min uppfattning att medföra ytterligare byråkratisering. Därigenom kommer arbetet att bli tyngre och besluten att fördröjas. Nackdelarna med sådana styrelser kan inte uppvägas av de fördelar som onekligen också finns. Min uppfattning är att försvaret i nuläget är väl förankrat i samhället och att kontaktytorna med samhället i nuläget är breda och goda. Jag har därför i ett särskilt yttrande i utskottets betänkande, liksom i en reservation som jag framställt i samband med utredningsarbetet, gett uttryck för att ett ökat och fördjupat samarbete mellan de militära förbanden och resp. kommuner och landsting bör ske genom att det samarbete som redan existerar ytterligare utvecklas. Detta samarbete bör komma till uttryck i form av ökad information från ömse håll samt i form av ett ökat och, som jag ser det, på de allra flesta håll redan väl etablerat samarbete i konkreta frågor. Så några ord om det särskilda yttrandet angående utbildningspremier till. Nr 134 vissa värnpliktiga, vilket har berörts tidigare. När riksdagen beslutade om en Torsdagen den ny befälsordning var inriktningen bl.a. att den nya ordningen skulle 7 maj 1981 befrämja rekryteringen av yrkesofficerare inom försvaret och att man skulle få en god kvalitet på aspiranter till yrket. Därför framhölls det också i propositionen att det var viktigt att få en så stor bredd som möjligt vid rekryteringen till officersyrket och att det var angeläget att man kunde rekrytera yrkesbefäl från alla kategorier av befälsutbildade värnpliktiga. Nu har bestämmelserna för utbildningspremier— som vi tidigare hört — fått en sådan utformning att man mer eller mindre hämmar rekrytering från en viss grupp av befälsutbildade värnpliktiga. Det är ju så att värnpliktiga som uttagits till kompanibefälsutbildning efter genomgången utbildning får en premie på i nuläget 5000 kr. Men om den värnpliktige efter avslutad kompanibefälsutbildning beslutar sig för att övergå till yrkesofficersutbildning förlorar han premien, alltså 5 000 kr., medan alla hans kamrater som genomgått samma kompanibefälsutbildning får premien, under förutsättning att utbildningen är godkänd. Dessa förhållanden måste verka negativt på rekryteringen av yrkesbefäl ur kategorien värnpliktiga just i det skede då man kan räkna med att deras intresse skulle vara störst och strax innan de står beredda att lämna militärtjänsten. Denna grupp värnpliktiga bör genom att de uttagits till kompanibefälsutbildning vara en särskilt attraktiv grupp, som det gäller att rekrytera från till officersyrket. Även om jag inte har något särskilt yrkande på den här punkten — frågan är från många synpunkter komplicerad — har jag genom mitt särskilda yttrande velat understryka att man måste finna en lösning på problemet och ändra det nuvarande premiesystemet, så att man inte lägger hämsko på rekryteringen av yrkesofficerare ur den värdefulla grupp värnpliktiga som de kompanibefälsutbildade utgör. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till försvarsutskottets hemställan på alla punkter i dess betänkande nr 31 och avslag på reservationerna utom på reservation 10, som jag yrkar bifall till.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Oskarson är positiv till våra tankegångar i motionen. Det kan kanske utgöra ett gott omen inför behandlingen av frågan i försvarskommittén och inför ett framtida riksdagsbeslut. Men, herr talman, i betänkandet anger utskottsmajoriteten följande: ”Både överbefälhavaren och statssekreteraren i försvarsdepartementet har inför utskottet understrukit betydelsen av en lämplig avvägning i detta hänseende i det fortsatta rationaliseringsarbetet inom försvarsmakten. 1978 års försvarskommitté måste överväga frågan i sitt arbete med fredsorganisationen inför 1982 års försvarsbeslut.” Om utskottsmajoriteten hade velat tillkännage detta för regeringen, hade vi inte behövt skriva någon reservation. Utskottsmajoriteten skriver sedan det som herr Oskarson läste upp: 97 ”Utskottet anser att personalminskningen inom det militära försvaret inte får leda till bestående kostnadsökningar, vilket skulle kunna ske genom ökat anlitande av konsulter. Något uttalande av riksdagen i enlighet med motion 1603 behövs inte.” — Det måste väl vara en logisk kullerbytta, herr Oskarson. Om herr Oskarson är intresserad av att få denna fråga utredd och av ett förslag i det här avseendet, är det säkrast att han röstar för vår reservation.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Holger Bergman. Det är ju så, som han själv läste upp, att 1978 års försvarskommitté skall överväga den här frågan i sitt arbete inför nästa års försvarsbeslut. I och med det har ju det krav som Holger Bergman här framställt, liksom motionärernas yrkande om en utredning, tillgodosetts. Det är väl inte meningen att man skall tillsätta en utredning vid sidan av försvarskommittén — den skall ju ta upp den här frågan. Därmed kan jag inte förstå annat än att motionärernas önskemål år väl tillgodosett.

Herr talman! Jag hade anmält mig till den här diskussionen närmast för att ta upp ett par saker som behandlas i försvarsutskottets betänkande, nämligen tidningen Värnplikts-Nytt och den framtida ställningen för försvarets personalvårdsnämnd. Det skulle vara frestande att kommentera en del av det som har sagts i debatten i övrigt, inte minst när det gäller säkerhetsoch försvarspolitik, men jag skall nöja mig med att göra ett par kommentarer till de senaste inläggen, som rört förändringarna i fredsorganisationen. Det finns anledning att återkomma till de frågorna senare, i och med att vi får klart redovisade förslag att ta ställning till. Jag kan bara konstatera att det någon gång sagts att det är väldigt dyrt att vara fattig. Och frågan är hur man på lång sikt åstadkommer den bästa ekonomin inom försvaret. Det är ingen tvekan om att de ständiga förbandsnedläggningarna skapar en väldig oro bland den fast anställda personalen, både den civila och den militära. Vi riskerar alltså — det vet vi av erfarenhet när det gäller den militära personalen — att förlora många aktiva och unga officerare, som vi hade hoppats skulle kunna göra insatser under många år inom det militära försvaret. Det är givet att det för med sig en kostnad. Vi har redan förut besvärande vakanser, som kommer att bestå även om vi gör en nedläggning av fredsorganisationen. Jag tillhörde en gång FFU, som kallades det svarta gänget. Nu har man någonting som kallas dödspatrullen. När vi arbetade med FFU och riksdagen fattade det långsiktiga beslutet med anledning därav, var det vår förhoppning att FFU skulle ha lagt fast fredsorganisationen till sekelskiftet — sådana var direktiven. Men förband som då fick klartecken att vara kvar har, utan att det gått lång tid, på nytt kommit i farozonen. Och det är ingen tvekan om, herr talman, att det är sådant som bland de fast anställda inom fredsorganisatio nen skapar en betydande oro, vilket naturligtvis på sikt är negativt ur försvarets synpunkt. Sedan skall man kanske inte alltid se en fråga snålt inom försvarsramen. Det skulle vara intressant att se — när man en gång i framtiden räknar på det — vad nedläggningen av Lv 5 kommer att innebära ur samhällsekonomisk synpunkt. Det kan bli intressant att se den totala besparingen — om man gör en beräkning både vad avser försvarsramen och vad avser en samhällsekonomisk totalkalkyl. Jag ville bara göra de här kommentarerna med anledning av de diskussioner som har förts här. Vi får väl anledning att återkomma till dessa frågor. Herr talman! Jag har tillsammans med ett par medmotionärer föreslagit att tidningen Värnplikts-Nytt skall förändras. Värnplikts-Nytt får i dag förbruka högst 1,2 miljoner, och dessa skall täcka såväl produktionskostnad som distribution. Jag kan försäkra kammarens alla närvarande ledamöter att det är många som anser att 1,2 miljoner är 1,2 miljoner för mycket. Och det är bakgrunden till att jag dristat mig till att framlägga motionen. Jag menar att regeringen borde överväga inte att lägga ned tidningen Värnplikts-Nytt utan att förändra den efter den modell som man har använt i Norge. Där har man ändrat tidningen Manskaps-Avisa till Försvarets Forum, och den är alltså ett språkrör för all personal inom försvarsmakten — för de fast anställda liksom för de värnpliktiga. Jag tror att sådana förändringar skulle ha upplevts som positiva av väldigt många även här. Jag vet av erfarenhet, genom alla de kontakter jag har med fast anställd personal ute på förbanden, att Värnplikts-Nytt ofta uppfattas som väldigt negativ i sin attityd gentemot myndigheten och inte minst mot befälet. Den tar ensidigt de värnpliktigas parti gentemot befälet, och dess reportage är också väldigt vinklade. Vi har i dag en strävan — det ligger i hela det arbete som utförs inom försvaret — att åstadkomma en ökad samhörighetskänsla mellan befäl och värnpliktiga, och många tycker att den här tidningen motverkar dessa strävanden och finner det egendomligt att verksamheten finansieras med skattepengar. Var och en som sysslar med militära frågor vet att samhörighetskänslan är av avgörande betydelse för att ett förband skall fungera i fredstid och, i än högre grad, i ofred på ett tillfredsställande sätt. Det är alltså, herr talman, anledningen till att jag velat ta upp frågan. Jag fick i går senaste numret av Värnplikts-Nytt. I en ledare under rubriken Tafsa inte på Värnplikts-Nytt talar man om att jag gör ett slugt försök att tysta Värnplikts-Nytt, att jag åsidosätter tidigare fattat riksdagsbeslut, i samband med vilket jag har uttalat att tidningen skall vara ett organ för de värnpliktiga —- varvid man glömmer att varje riksdag är suverän att ändra tidigare fattade beslut. Man nämner också en lång rad andra saker. Jag skall inte ta upp dem. Jag tycker att försvarsutskottet i sin skrivning är något optimistiskt när man tror att det skall inträffa vad som skulle kunna kallas för en självsanering: att de värnpliktiga i redaktionen sjä!va skulle upptäcka att tidningen inte längre anses vara läsvärd och ändra på det. Jag hoppas att utskottet har rätt. Jag skall inte ställa något yrkande på den här punkten. Det finns anledning att återkomma när jag har sett om utskottet hade rätt eller ej. Så bara några få ord om försvarets personalvårdsnämnd. Jag vill säga till herr Hägelmark, som är ledamot av nämnden, att det är nödvändigt och angeläget att hålla isär försvarets personalvårdsnämnd och försvarets personalnämnd. Nämnden har funnits i ett tjugotal år. Jag har själv varit ledamot av deni ett tiotal år — jag kom in i den 1971. Jag skall gärna erkänna att jag inte upplevde de första åren som speciellt arbetsamma. Jag tyckte kanske inte heller att arbetet var så särskilt betydelsefullt. Vi yttrade oss över utredningar, vi gjorde i enlighet med den instruktion som regeringen hade lagt fast en hel del besök på olika förband. Men jag har sedan kunnat konstatera att arbetsuppgifterna för nämnden undan för undan har ökat. Jag upplever i dag faktiskt nämndens arbete som värdefullt. Den utgör nu — inte minst sedan vi fått till stånd de betydande förändringarna i fredsorganisationen — ett värdefullt kontaktorgan mellan de militära myndigheterna och de värnpliktiga ute på förbanden; vi har kontakt med militär och civilmilitär personal på alla nivåer. Nämnden består av representanter för de fyra demokratiska partierna, för myndigheten, för de värnpliktiga och för de fackliga organisationerna. Jag tror att man under de senaste åren — jag har under de senaste tre åren i egenskap av ordförande haft anledning att verkligen engagera mig i det här arbetet — också ute på förbanden har upplevt våra besök som betydelsefulla. Det är från den synpunkten beklagligt att det nu övervägs en förändring av nämndens ställning. Jag vet att min ersättare i nämnden, Margareta Gard, delar den här uppfattningen om nämndens verksamhet. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att för att ingen skall tro att vi slår vakt om vår egen ställning — som ordförande eller som ledamot av nämnden — avser vi att vid den votering som så småningom kommer att företas om nämndens ställning avstå från att rösta. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag vid något tillfälle har benämnt försvarets personalvårdsnämnd fel. Jag hoppas att Per-Olof Strindberg ändå har förstått vad jag har menat. Jag tycker det är beklagligt om man skulle uppfatta det så att nämnden är nedläggningsmässig. Det är lätt att få den uppfattningen av att man från moderat håll vill omorganisera den och lägga in den under stabsorganisationen. Hur det skall gå till och hur man under de förhållandena skall få en nämnd att fungera på det sätt som nämnden gör i dag har jag svårt att förstå. Jag vill därför fråga Per-Olof Strindberg om han har någon uppfattning om hur den organisationen skall se ut. Jag är, som Per-Olof Strindberg också nämnde, ledamot av nämnden — jag har dock inte varit det så länge som Per-Olof Strindberg. Jag har den uppfattningen att det är av ganska stor betydelse att nämnden kommer ut på förbanden och får träffa representanter för framför allt personalorganisationerna, myndigheten och de värnpliktiga. Man kan då gå runt och titta på hur de värnpliktiga har det och diskutera deras problem. Jag tror också att de tycker att det är mycket värdefullt att få träffa oss i nämnden. Om regeringen kanske inte alltid vidtar de åtgärder vi vill, kan de som representerar nämnden på olika områden, var och en inom sitt gebit, arbeta för att få till stånd rättelse av det som inte är riktigt bra på de olika förbanden.
Herr talman! Beträffande benämningen personalvårdsnämnd ville jag bara göra ett påpekande — Eric Hägelmark är naturligtvis ursäktad. Om departementschefens förslag hade gått igenom, förutsatte jag att riksdagen så småningom skulle få besluta om den framtida utformningen av personalvården och personalvårdsnämndens ställning. Å andra sidan har jag under senare tid inte haft anledning att närmare fundera över problemet, eftersom jag har varit på det klara med att socialdemokraterna skulle yrka avslag på förslaget och få stöd av centern och folkpartiet.

Herr talman! Jag vet inte om det är så hedrande för centern att hamna på samma linje som moderaterna när det gäller demokratifrågorna. Av debatten har framgått att Ulla Ekelund har förenat sig med Gunnar Oskarson och Per Petersson när det gäller lekmännen i försvaret på regional och lokal nivå. De vill bromsa förslaget ett år. Det är sådant som med aktuellt språkbruk kallas en viss tempoförlust. När det gäller demokratifrågorna i övrigt är det på samma sätt. Regeringens inställning till värnpliktsinflytandefrågorna avviker inte på något sätt från det som vanligen präglar den konservativa synen på demokratiseringsprocessen. Man talar vackert om betydelsen av den värnpliktiges engagemang och delaktighet som en grundläggande förutsättning för att försvaret skall kunna uppnå avsedd effekt. Man säger t.o.m. att ”en utveckling mot ökad samverkan och vidgat medinflytande kan förbättra förutsättningarna att nå dessa mål”. Men sedan är det nästan tvärstopp. Med ord och uttryck som ”emellertid”, ”särskilda krav”, ”rationellt”, ”realism”, ”krav i krig” etc. bromsar regeringen de blygsamma förslag som värnpliktsinflytandekommittén har lagt fram. Vi socialdemokrater känner naturligtvis igen handlaget från striderna om den allmänna rösträtten, medbestämmande i arbetslivet osv. I motion 349 har vi socialdemokrater därför krävt vidgat medinflytande för de värnpliktiga. Vi anser att en ökad demokratisering av förhållandena under värnpliktstiden är av stor betydelse för att stärka uppslutningen kring vårt samhälle. Den påverkar därmed också viljan att delta i försvaret av vårt land. Kraven på vidgade möjligheter för de värnpliktiga att påverka sin miljö och sina förhållanden kommer ursprungligen från de värnpliktiga själva. Det gäller därför att vara lyhörd för dessa. Herr talman! Det är egentligen rätt blygsamma krav som har framställts av värnpliktsinflytandekommittén. Värnpliktsråd och en förändrad förbandsnämnd är vad man föreslår. Liksom regeringen anser vi att inflytandet bör förankras väl på plutonsoch kompaninivå. Vi anser dessutom att det ligger stora fördelar i att det vid varje förband finns en organisatorisk bas för de värnpliktigas medinflytande. Vi ansluter oss därför till kommitténs förslag om ett värnpliktsråd vid varje förband. I värnpliktsrådet bör ingå alla plutonsvis utsedda förtroendemän. Genom att de värnpliktiga i värnpliktsrådet får ett representativt organ som de själva förfogar över och bestämmer över, kan förbandsnämnden ges en mer hanterlig utformning, som värnpliktsinflytandekommittén föreslog. De socialdemokratiska ledamöterna i kommittén pekade i en reservation på utbildningsfrågornas betydelse. En rad remissinstanser anslöt sig till förslaget i reservationen om en särskild utbildningsnämnd. Vi tror att det finns starka skäl att ta fasta på det förslaget, som särskilt markerar utbildningsfrågornas vikt. Slutligen föreslog kommittén en förstärkning av värnpliktiga arbetsgruppens resurser. Av ekonomiska skäl har vi nu inte kunnat sträcka oss så långt som värnpliktsinflytandekommittén gjorde i sitt förslag, men vi förespråkar en ökning om 50 000 kr. för biträdeshjälp. Det gäller här helt enkelt att ge de värnpliktiga möjlighet att pröva sig fram till en större delaktighet i utbildningsfrågor och andra frågor som berör dem själva. Det här är ingenting som man kan avvisa av kostnadsskäl. Det är, såvitt vi förstår, enbart en broms på demokratiseringsprocessen man har lagt genom att avvisa dessa blygsamma förslag. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg får naturligtvis gärna stå och berömma sig själv för att vara förespråkare och kämpe för demokratin, men när han försöker påstå att andra inte är det kan jag inte hålla med honom. Om han hade riktat påståendet mot mig personligen skulle jag kanske kunnat förstå det litet bättre, men det går inte på något sätt att rikta det mot moderata samlingspartiet. Om jag först går till frågan om styrelser vid förbanden vill jag säga att jag inte vänt mig mot att man får ett ökat inflytande från samhället. Vad jag har vänt mig mot är att formalisera det alltför mycket. Det är detta jag oroar mig för. Samma sak gäller de värnpliktigas inflytande. Detta finns nu organiserat i förbandsnämnder — det tror jag att Karl-Erik Svartberg känner till — och genom kompaniassistenter. Kompaniassistenter och representanter i förbandsnämnder väljs av de värnpliktiga, och vid sammankomsterna har de möjlighet att framföra synpunkter på vilken fråga som helst. Jag kan därför inte finna att inflytandet på något sätt är begränsat nu. Regementsnämnder inrättades på 1950-talet. Jag hade själv förmånen att sitta med i den första som fanns på mitt förband. Jag uppskattade mycket detta arbete och fann det värdefullt, och jag vet att det har fortsatt på samma sätt och att det betraktas som intressant och nyttigt såväl av de värnpliktiga som av regementsledningen. Att formalisera inflytandet genom inrättande av råd och därigenom också få en utökad byråkrati tror jag inte leder till några väsentliga fördelar. Jag skall inte göra några absoluta värderingar, men det är min bestämda uppfattning att som det fungerar nu fungerar det väl.
Herr talman! Bara mycket kort med anledning av vad herr Svartberg sade om lekmannainflytandet på regional och lokal nivå och centerns ställningstagande i den frågan. Bakom utskottsmajoriteten står alltså centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet, och av utskottsbetänkandet går det lätt att läsa ut att det inte är fråga om att det inte skall bli någon försöksverksamhet med lekmannainflytande. Det är fråga om tiden, som jag sade i mitt första inlägg. Man uppnår kanske inte alltid den största fördelen genom att skynda på, utan det blir måhända en lika stor fördel vid ett senare tillfälle, om alla fyra partierna enas om den här försöksverksamheten.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Ulla Ekelund att jag åberopade de talare som varit uppe i debatten och förespråkat det jag kallade tempoförlust när det gällde att förbättra demokratin och lekmannainflytandet i försvaret. Sedan vill jag säga till Gunnar Oskarson att historieskrivarna och jag har ungefär samma uppfattning i fråga om f. d. högerns, nuvarande moderata samlingspartiets, inställning till demokratifrågorna. Det parti Gunnar Oskarson företräder har i långa stycken varit en broms för demokratin i det här landet. Gunnar Oskarson talar om regementsnämnder, men det är väl förbandsnämnder vi resonerar om. Vi vet ju — det framgår också av den utredning som värnpliktsinflytandekommittén har gjort — att mängder av förbandsnämnder är otympliga och ohanterliga och att de inte fungerar av många andra skäl. Enligt Gunnar Oskarson skulle inrättandet av ett värnpliktsråd, i vilket de värnpliktigas egna förtroendemän ingår och där de bestämmer över sig själva och själva formar sin verksamhet, innebära en byråkratisering. Det är för mig en gåta hur man kan säga att det blir en byråkratisering, därför att de värnpliktigas förtroendemän samlas för att diskutera sina frågor, som de naturligtvis sedan för fram genom sina representanter i förbandsnämnden. De värnpliktigas representanter där — det vill jag gärna betona — blir trots sitt mindre antal på det sättet mer representativa för hela förbandet än om man har systemet med representanter för enskilda enheter inom förbandet.
Herr talman! Jag skall inte yttra mig om hur historieskrivningen kan komma att se ut i en framtid, för det vet jag naturligtvis ingenting om. F. ö. tycker jag att herr Svartberg kanske går litet för långt tillbaka i tiden när han gör jämförelser med förhållandena i nutiden. Jag har ett antal år bakom mig, men såvitt jag kan minnas har de här frågorna inte vållat några problem för mig. Jag tror heller inte att de har vållat några problem för partiet. Tvärtom har vi i alla stycken och vid alla tillfällen framhållit att det är den enskilde som skall ha bestämmanderätten och beslutanderätten och som skall få lov att inom så vida ramar som möjligt agera efter sina egna önskemål och behov. Det är väl demokrati, herr Svartberg, när man tar all tillbörlig hänsyn till andra personer och till andra grupper i samhället. Jag kan inte finna annat än att herr Svartbergs påstående ligger på en sådan nivå att det egentligen inte borde bemötas. När det sedan gäller hur de här nämnderna fungerar har jag, som jag sade, en viss erfarenhet av detta. Efter vad jag har kunnat finna fungerar de väl. Där finns öppna och duktiga representanter för de värnpliktiga. De är utsedda av de värnpliktiga, de rapporterar till dem och de diskuterar frågorna med dem, var och en på sitt förband eller på sitt kompani. Där är det verkligen ett både öppet och livligt meningsutbyte. Med den erfarenhet jag har — den är naturligtvis begränsad som all personlig erfarenhet — kan jag inte finna att man skulle nå något bättre resultat med den organisation som här har föreslagits. Därför vill jag att man utvidgar, fördjupar och förbättrar den nuvarande verksamheten, för det går naturligtvis att förbättra allting. Men man skall gå fram på den vägen att förbättra nuvarande system.
Herr talman! Jag har egentligen inte sagt något annat än det som står i den socialdemokratiska motionen när det gäller demokratifrågorna, men det är möjligt att det har förbigått Gunnar Oskarson att det står där. Och jag har inte syftat på framtida historieskrivare utan på nutida, som har skildrat moderata samlingspartiets — dåvarande högerns — inställning till den politiska demokratin och till exempelvis medbestämmande i arbetslivet, vilket ju är en alldeles färsk fråga; den har vi behandlat under 1970-talet. Egna önskemål talar Gunnar Oskarson om. Men det är väldigt litet utrymme för enskilda önskemål när man gör värnplikten, och Gunnar Oskarson förmenar de värnpliktiga att föra fram sina egna önskemål till sina egna förtroendemän i en organisation där de själva bestämmer över sig och sin verksamhet. Det är nämligen det vi avser med förslaget om värnpliktsråd. Sedan säger Gunnar Oskarson att de nuvarande förbandsnämnderna fungerar väl. Ja, det vet vi att de gör på enstaka ställen, men vi vet också att de värnpliktiga själva klagar bitterliga över hur svårt det är att föra fram sina önskemål och få regementsledningen eller förbandsledningen att lyssna. Det är ju de värnpliktiga själva som driver de här frågorna. De har sedan tagits upp av värnpliktsinflytandekommittén, vi har vidarebefordrat dem i vår Nr 134 motion och vi har dem också i vår reservation 6. Torsdagen den

Herr talman! Jag vill först säga några ord med anledning av vad som sagts här i dag angående pengarna till frivilligförsvaret. Gudrun Sundström talade tidigare om försvarsutskottets ledamöter och deras kontakter med frivilligförsvaret genom besök och liknande. Vi är några här i kammaren som har vår förankring i skilda organisationer som ingår i den folkrörelse som frivilligförsvaret utgör. Vi vet att pengar behövs, och vi vet också att inga tilldelade medel förvaltas bättre och ger större utdelning än de pengar som frivilligorganisationerna får till utbildning. Inslaget av ideellt arbete är mycket stort i de här organisationerna. Jag vet också att man har förståelse för att alla måste ta sin del av ansvaret för att uppnå uppställda sparmål i landet, och jag stöder därför utskottets skrivning. Herr talman! När vi fattar beslut och vidtar åtgärder skall dessa så långt möjligt ge rättvisa och främja de mål vi vill nå. I motion 1980/81:696 har vi belyst ett område där tolkningen av riksdagens beslut fått negativa konsekvenser och givit upphov till orättvisa. När den nya befälsordningen infördes ville man öka effekten i krigsoch fredsorganisationen genom att förändra utbildningsgången för yrkesofficerare. Yrkesofficersutbildningen bygger på den allmänna värnplikten. Man gör ens.k. befälsskattning vid inskrivningsprövningen och hänför genom denna vissa värnpliktiga till gruppbefäls-, plutonsbefälseller kompanibefälskategori. För att nå befälsordningens syfte bör rekrytering till yrkesofficer ske bland alla befälsuttagna värnpliktiga. Kompanibefälsutbildningen inom armén kan genomgås antingen frivilligt eller som obligatorium. Efter genomgången utbildning erhåller eleven en skattefri premie på 5 000 kr. För att få premien skall eleven vara godkänd efter utbildningen. Bland de kompanibefälsuttagna värnpliktiga kan finnas — och finns— elever som under utbildningstiden finner att de för framtiden vill välja officersyrket som sitt. De blir då, enligt det beslut som regeringen fattade den 12 juni 1980, återbetalningsskyldiga för den premie de erhållit efter godkänd utbildning. Detta är mycket olyckligt, då försvaret på grund av detta riskerar mista en del av de till yrket mest lämpade. Utskottet skriver att det har förståelse för att det kan te sig egendomligt för den enskilde att behöva återbetala den premie han har fått och framhåller att det är olyckligt om detta förhållande blir rekryteringshämmande. Så långt är allt gott och väl. Men utskottet finner inte någon lösning på problemet. Utskottet anser sig inte kunna tillstyrka vår motion, då det anser att en obalans i fråga om förmåner skulle uppkomma. Vari den orättvisa som 105 utskottet anser skulle uppkomma ligger har jag svårt att förstå. Eleverna har genomgått en utbildning, de har blivit godkända, och bara därför att de väljer att fortsätta som yrkesofficerare blir de av med den premie de gjort sig förtjänta av. De jämställs alltså med de ej godkända. Detta gäller också dem som blivit tvångsmässigt uttagna till denna utbildning, alltså dem som inte haft något val, ej kunnat säga nej till de här tre månaderna. Att det skulle vara orättvist mot dem som från början valt yrkesutbildningen håller inte — den utbildning de två kategorierna genomgår är inte jämförbar. Det orättvisa och svårförståeliga måste ju bestå i att de bästa, för yrket oftast mest lämpade, får betala för att fortsätta. Eftersom beslutet fattades den 12 juni 1980, kommer det också att få retroaktiv verkan. De som då hade påbörjat utbildning och blir färdiga nu i juni drabbas av något som ej var bestämt när de började. Enytterligare komplikation är att försvarets civilförvaltning fortfarande ej utfärdat anvisningar om hur återbetalningen skall ske, vilket i de nu aktuella fallen måste vara en ytterligare anledning till oro. Genom detta här ytterligare rekryteringshämmande effekter uppstått. Det är glädjande att också Gunnar Oskarson, som han framhåller i sitt särskilda yttrande, anser att man bör finna en lösning som rättar till de missförhållanden som finns. Tyvärr har nog Gunnar Oskarson i vad gäller indragning av utbildningspremie till viss del byggt sitt resonemang på en skildring av verkligheten från utskottets betänkande, vilken inte längre är riktig. Man säger i betänkandet på s. 31 följande: ”Rekryteringen bland kompanibefälsuttagna värnpliktiga regleras genom riktlinjer av överbefälhavaren som regeringen har godtagit den 12 juni 1980. Enligt dessa bör värnpliktiga som under utbildning till kompanibefäl kommer till insikt om att de vill bli yrkesofficerare och bedöms vara lämpliga för detta överföras till förberedande officerskurs innan kompanibefälsutbildningen börjar. De som i ett sent skede av utbildningen till kompanibefäl eller först när den har avslutats bestämmer sig för en framtid som yrkesofficerare får tillgodoräkna kadettskolan som förberedande officersskola.” Detta är inte ett förfarande som tillämpas i dag. Enligt överbefälhavarens riktlinjer, som utfärdades den 12 november 1980, överförs ej några elever till förberedande officerskurs, utan de elever det gäller slutför sin utbildning och får då ut premien men blir sedan återbetalningsskyldiga för denna. Att de förhållanden som nu råder inte är tillfredsställande står helt klart. När man talar med arméns utbildningschefer finner man att de är oroade över de negativa effekter som redan har kunnat noteras. Pojkar som varit mycket lämpade för yrket väljer att söka annan utbildning. Om något eller några år kan man lättare med siffror belysa effekterna av systemet. Då får vi återkomma, i förhoppning om att få bättre förståelse från utskottet.

Herr talman! Försvarsutskottets ordförande Per Petersson har tidigare i debatten påvisat att de socialdemokratiska reservationer som är fogade till försvarsutskottets betänkande nr 19 i många stycken är dåligt underbyggda och onödiga. Detta gäller även reservation nr 12, som jag här vill ta upp till närmare granskning. Även om Gunnar Oskarson och Holger Bergman redan haft ett meningsutbyte i frågan, tror jag inte att det skadar. Reservationen är föranledd av motion 1603 av Olle Svensson m.fl. om fortifikationsförvaltningens framtida organisation. I motionen framhålls bl.a. de risker för framtida personalindragningar som det kommande femåriga försvarsbeslutet kan komma att få för fortifikationsförvaltningens del. Man påvisar också hur fördelningen av arbete i egen regi eller genom konsulter gestaltar sig vid förvaltningen. Man anser i motionen att det är rimligt att ta ut den nödvändiga minskningen av det totala antalet personinsatser under ett år genom att minska utnyttjandet av konsulter, och man vill att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad man anfört i motionen om avvägningen mellan anställningen av egen personal och köp av tjänster inom fortifikationsförvaltningen. Utskottets majoritet har i sin skrivning i betänkandet bl.a. anfört, att avvägningen mellan försvarsmaktens köp av tjänster och verksamhet i egen regi tidigare behandlats i olika sammanhang, senast för ett år sedan i försvarsutskottets betänkande 1979/80:13. Denna avvägning har av utskottet bedömts som väsentlig inte minst i samband med minskning av personal inom försvarsmakten. Utskottet framhåller att både överbefälhavaren och statssekreteraren i försvarsdepartementet inför utskottet understrukit betydelsen av en lämplig avvägning i detta hänseende i det fortsatta rationaliseringsarbetet inom försvarsmakten. Utskottet säger vidare att 1978 års försvarskommitté måste överväga frågan i sitt arbete med fredsorganisationen inför 1982 års försvarsbeslut. Utskottet anser att personalminskningen inom det militära försvaret inte får leda till bestående kostnadsökningar, vilket skulle kunna ske genom ökat anlitande av konsulter. Utskottet anser med det anförda att något uttalande av riksdagen i enlighet med motion 1603 inte behövs och att motionen bör avslås. Till denna enligt min mening mycket positiva skrivning har den socialdemokratiska minoriteten fogat reservation 12, där man anser att utskottet i anslutning till motion 1603 bort understryka vikten av att personalinskränkningar inte sker på ett sådant sätt att det uppkommer en bristande jämvikt mellan tjänster från konsulter och vad egen personal utför. Skillnaden i motivering är hårfin. Den enda skillnaden är, som jag ser det, att utskottets är fylligare. Holger Bergman fann dock något av en kullerbytta i utskottets skrivning. Det finner inte jag. Jag tolkar skrivningen så, att om man i ökad utsträckning använder sig av konsulttjänster, kan detta leda till bestående kostnadsökningar, trots att man vidtar personalminskningar. Detta bör enligt utskottet ej ske. Trots att även reservanterna pekar på att personaldimensioneringen i försvarsmaktens fredsorganisation f. n. övervägs av 1978 års försvarskom mitté, anser man ändå att riksdagen bort ge regeringen till känna vad som anförts. Hittills har det varit kutym i försvarsutskottet att motioner i frågor som redan befinner sig under utredning avslagits av utskottet med denna motivering. Jag kan alltså, herr talman, inte förstå skälet till den socialdemokratiska reservationen. Detta är så mycket svårare som 1978 års försvarskommitté, vilken både utskottets majoritet och reservanterna hänvisar till, har en mycket bred parlamentarisk sammansättning med inte mindre än sex socialdemokratiska ledamöter, av vilka dessutom tre är ledamöter av försvarsutskottet och alltså tillhör reservanterna. Litar man inte från reservanternas sida på försvarskommitténs förmåga och vilja att på ett tillfredsställande sätt lösa också denna fråga, eller är det på någon av sina egna representanter i försvarskommittén man inte litar? Efter att ha hört Åke Gustavssons inlägg före middagspausen är det senare den enda förklaring jag kan finna, då han, en av reservanterna och tillika ledamot av försvarskommittén, även tidigare i år i ett s.k. utspel menat att man för att rädda fredsförband, främst i hans egen valkrets, bör företa nedbantningar i de centrala staberna och förvaltningarna. Om jag inte minns helt fel, ansåg han att man i stort sett kunde klara sig utan fortifikationsförvaltningen. Herr talman! Själv har jag fullt förtroende för försvarskommitténs förmåga och vilja att lösa de aktuella frågorna. Och varken i egenskap av suppleant i försvarsutskottet eller som sörmlänning och eskilstunabo vågar jag mig på att liera mig med socialdemokraterna i deras reservation när det gäller fortifikationsförvaltningens framtid. Här tror jag att jag har samtliga borgerliga ledamöter på Sörmlandsbänken med mig.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 19 anges att försvarsutskottet i betänkande 1976/77:13 behandlade en socialdemokratisk motion med ungefär samma inriktning som det motionskrav vi nu diskuterar. Försvarsministern uttalade då att han erfarit att det som en följd av personalminskningsmålen hade skett en ökning av försvarets köp av tjänster på bekostnad av verksamhet i försvarets egen regi. Vad har då detta lett till? Jo, vi kan i dag konstatera att statsmakternas hittillsvarande ensidiga styrning av kostnadsutvecklingen genom minskning av anställd personal redan har medfört en bristande jämvikt på vissa områden inom fortifikationsförvaltningen mellan konsulttjänster och vad egen personal utför. Projekteringskostnaderna har också blivit större till följd av att konsultinsatserna ökat. Jag undrar om inte herr Allmér, och kanske också herr Oskarson, läser detta betänkande som en viss potentat läser Bibeln. I betänkandet anges att man genom personalminskningar inom det militära försvaret inte får öka anlitandet av konsulter. Det är egentligen en motsats till vad vi yrkat på i vår motion och vad vi har reserverat oss för i utskottet. Det är ju inte säkert att man genom att inte öka anlitandet av konsulter därigenom minskar detta, vilket vi har yrkat på i motionen. Nr 134 Om herr Allmér ser till resursutnyttjandet — vilket vi väl alla är överens om Torsdagen den skall ske på bästa sätt — måste han nog hålla med om att det vore bra, om vi 7 maj 1981 kunde få en utredning av denna fråga som ledde fram till ett resultat i ungefärlig samstämmighet med vad vi önskar i motionen. Försvarskommit Planering och antén har inte fått direktiv att utreda denna fråga. Den har visserligen fått direktiv om utredande av personaldimensionering, men inte om utredande av just den fråga som vi i vår motion önskar få utredd. Och jag tror inte, herr talman, att försvarskommittén genom detta betänkande får något tilläggsdirektiv.
Herr talman! Jag har fortfarande inte blivit riktigt klok på vad det är Holger Bergman vill komma fram till. Jag tycker inte att jag läser detta betänkande som en viss potentat läser Bibeln, utan jag tror att jag läser det på det sätt som det skall läsas. Och jag är fullständigt övertygad om att Holger Bergman har fel i sina resonemang. Vad jag kan förstå påpekar utskottet här särskilt att dessa frågor kommer att tas upp. Utskottet säger att de måste tas upp av försvarskommittén. Jag har ingen anledning att betvivla att så kommer att ske.
Herr talman! Det är överbefälhavaren och statssekreteraren som har sagt att dessa frågor måste tas upp, men utskottet har inte ställt sig bakom det.
Herr talman! Får jag citera exakt vad som står i försvarsutskottets betänkande på s. 45: ”1978 års försvarskommitté måste överväga frågan i sitt arbete med fredsorganisationen inför 1982 års försvarsbeslut.” Det kan inte sägas tydligare.
Herr talman! Det är ju överbefälhavaren och statssekreteraren som har framhållit detta inför utskottet, som jag tidigare sagt. Om utskottet hade anslutit sig till de tankegångarna hade vi inte behövt skriva någon reservation. Men sedan kommer den kullerbytta som jag talat om. I stället för att säga att konsultinsatserna skall minskas, säger utskottet att ”personalminskningen inom det militära försvaret inte får leda till ——— ökat anlitande av konsulter”. Det är att göra tvärtemot vad vi önskar i vår motion.
Herr talman! Holger Bergman säger att om det hade varit så som jag tolkar det, hade man inte behövt skriva någon reservation. Det är så som jag tolkar det, och då borde man alltså inte ha skrivit reservationen.